Herr talman! Herr Granstedts interpellation om metanolen — för att få tala om Nynäsprojektet och Forsmark — har resulterat i ett par värdefulla besked från energiministern. För egen del intar jag precis samma positiva, men ändå avvaktande, hållning som han. Herr Westerberg har ju också belyst hur det ställer sig med möjligheterna att på kort sikt ersätta bensin med metanol. Jag begärde egentligen ordet, herr talman, för att till protokollet få antecknat vad som här bara indirekt sagts: Utan metanol är Nynäsprojektet knappast genomförbart. Det behöver inte betyda att Nynäsprojektet är ointressant. Men det är naturligtvis ointressant på kort sikt. För Storstockholms Energiaktiebolag, som representerar kommunerna i Storstockholmsområdet, vilka har ansvaret för värmeförsörjningen här, har det varit naturligt att gå in i projektet. Det är ingalunda ointressant på sikt, efter den tidpunkt då en hetvattenöverföring inte längre äger rum därför att elproduktionen i Forsmark erfordras för det ändamålet. Men det är nog faktiskt så att Nynäsprojektet, realistiskt sett, inte är något motiv för att inta den ena eller andra ståndpunkten till hetvattenöverföringsfrågan, som f.n. f.ö. är föremål för remissbehandling hos berörda kommuner. Det besked som här redovisats av energiministern innebär naturligtvis att projektet försvagas ekonomiskt. Leder det till att projektet faller, innebär det att regeringen tar ansvar för ett ökat elberoende och för koleldade kraftvärmeverk i Storstockholm, om det nu går att bygga dem för herr Granstedts parti, och gör det inte det blir väl situationen till sist den att vi får ett förstärkt oljeberoende när det gäller uppvärmningen i Stockholm och ett förstärkt elberoende med stora värmepumpar. Det är ju också ett sätt att avlösa oljan. Formen är att man lägger framställningen till handlingarna. Jag tycker det är ett adekvat mått på regeringens intresse av att åstadkomma ett oljeavlyft i Storstockholm.
Herr talman! Får jag som slutkommentar säga att de miljöeffekter som herr Westerberg pekar på när det gäller metanolen uppmärksammats. En av de studier som oljeersättningsdelegationen genomför tar sikte på just det. Jag vill till sist till Pär Granstedt säga att hans entusiasm är bra, men den får ju inte vara så stor att han lämnar det som är realistiskt motiverat. Till Per Westerberg vill jag säga att man får ju inte vara så negativ att inte ens de studier kommer i gång som kan ge oss svar på de frågor som behöver ställas och bli besvarade. Regeringen har som vanligt lagt sig på en realistisk nivå, men utövar stor aktivitet i frågan. Så till slut några ord till Lennart Blom om Forsmarkstunneln, som ju indirekt är berörd i den fråga vi nu diskuterar. Det omvända agerandet till det regeringen har beslutat sig för i dag är att man skulle acceptera en annan kalkyleringsmodell från Vattenfalls sida för att göra Forsmarkstunneln kommersiellt motiverad. Det var ju riksdagens beslut att Forsmarkstunneln kunde komma i fråga, om den kunde gå ihop ekonomiskt. Om den inte kan bära sina kostnader, på samma sätt som andra alternativ som har diskuterats, skall man gå in med subventioner via ett förändrat elpris. Det menade inte riksdagen i våras. Det låter på Lennart Blom nu som om han på den punkten skulle ha ändrat uppfattning. Det skulle iså fall vara att frångå vanliga marknadsekonomiska principer, och det är det som regeringen inte var beredd att göra.
Herr talman! Lennart Blom, som tydligen är en misstänksam herre ibland, misstänker att syftet med min interpellation är riktat mot Forsmarkstunneln. Jag har inte gjort gällande att Nynäskombinatet i och för sig skulle vara ett motiv för att säga nej till Forsmarkstunneln. När jag säger nej till Forsmarkstunneln, vilket jag gör så ofta jag kan, har jag betydligt flera motiv för det. Det ekonomiska motivet, som också energiministern berörde här nyss, tycker jag är starkt nog, även om det finns andra också. Just det motivet var alltså inte det som föranledde mig att säga nej till Forsmark. Däremot är Nynäskombinatet ett mycket intressant inslag i en framtida värmeförsörjning, i synnerhet om man inte använder sig av Forsmarkstunneln eller — vill jag helst säga — när man nu inte skall använda sig av Forsmarkstunneln, för jag tror inte heller att den blir av. Det är alltså snarare där orsakssammanhanget finns. Jag har inte tagit upp något resonemang om Forsmarkstunneln i Övrigt i min interpellation eller i debatten här i dag. När Lennart Blom säger att Nynäskombinatet kan bli intressant i ett skede efter det att man inte kan använda sig av hetvattensöverföring från Forsmark på grund av elbehovet, är det naturligtvis också en fråga om ambitionsnivå på detta område. Jag vidhåller nog det jag har sagt tidigare. nämligen att frågan om i vilken takt och omfattning man kan introducera metanol i Sverige i hög grad är en fråga om vilken politisk ambition man har på detta område. Det är ju alldeles uppenbart att energiministern, såvitt jag förstår. har större ambitioner än herrarna Westerberg och Blom. men det är möjligt att min ambition är ytterligare något högre. Jag vill inte skriva under på att jag för den sakens skull skulle vara orealistisk. Men vi får återkomma till den debatten när vi har sett OED:s förslag och när man förhoppningsvis i regeringen har konkretiserat sig till någonting som kan se ut som en mera tidsbestämd och långsiktig introduktionsplan. Då får vi se om vi hamnar på samma nivå eller hur vi i det läget skall föra debatten. F. n. vet egentligen inte vare sig regeringen, riksdagen eller något parti vad man vill när det gäller omfattningen och takten i metanolintroduktionen. Det är ett sådant klargörande som jag har efterlyst i min interpellation.
Herr talman! Jag ber att till energiministern endast få säga att anledningen till att riksdagen fattade sitt stora energibeslut, där man höll möjligheten att i en betydande omfattning spara olja öppen genom att hetvattensalternativet för Forsmarks och Storstockholms del inte lyftes ut omedelbart, var att man på det sättet kunde spara olja. Det var det grundläggande motivet bakom de allra flesta förslagen i det senaste energibeslutet. När nu energiministern åberopar omsorg om marknadsekonomin för att försvåra en sådan aktion, kan han naturligtvis göra det. Men det kvarstår att en miljon ton olja skulle sparas, om man valde hetvattenöverföringsalternativet. Det alternativet försvåras och försvagas genom regeringens ståndpunkt nu. Alternativet blir koleldade kraftvärmeverk — om de över huvud taget går att genomföra med hänsyn till den lokala opinion som åtskilliga partier i denna region mobiliserar så fort det blir tal om koleldade anläggningar. Alternativen i övrigt är skilda lösningar, som innebär ett ökat elberoende genom satsning på stora värmepumpar. Det är också ett egendomligt sätt att avveckla och minska elberoendet. Jag vill framhålla, herr talman, att det beslut som nu har fattats kan motiveras från marknadsekonomiska synpunkter men inte med omsorgen om att minska vårt oljeberoende.
Herr talman! Ambitionerna vad gäller metanolintroduktion kanske kan vara olika. Däremot har vi varit eniga beträffande riksdagens beslut om att göra vissa undersökningar och utvecklingsarbeten vad gäller metanolmotorer. Lennart Blom och jag har en mer realistisk syn på metanolens användningsmöjligheter. Den ger inte så stora försörjningspolitiska resultat, utan det är snarast genom att gå ett utvecklingssteg längre som man kan uppnå de bättre försörjningsmöjligheterna. Vi vill alltså avvakta de åtgärder som riksdagen redan har fattat beslut om, innan vi gör några nya åtaganden på detta område.
Herr talman! Min interpellation handlade nu inte om Forsmarkstunneln, men eftersom Lennart Blom envisas med att föra in den i debatten, kan jag inte låta bli att göra några kommentarer. Det är ganska intressant att höra en moderat stå i sin bänk och avfärda de ekonomiska resonemangen när det gäller Forsmark. I åratal har vi från moderat håll hört att det viktigaste är att se till att vi får en så ekonomisk energiförsörjning som möjligt. För ekonomin måste andra hänsyn vika. Men när det gäller att leda hetvatten från ett kärnkraftverk är det alltså mycket tvivelaktigt gjort av regeringen att lägga något slags ekonomiska bedömningar på detta och kräva att ett sådant alternativ måste kunna bära sig ekonomiskt jämfört med andra alternativ. Det är att hantera den moderata ideologin litet vårdslöst. Det förvånar mig att Lennart Blom gör så. Det andra argumentet, alltså att man kan spara olja genom att överföra hetvatten, är i och för sig riktigt. Men det finns bättre och mer ekonomiska sätt att spara samma mängd olja. Då är det ju fördelaktigare att välja dessa bättre och mer ekonomiska sätt. Argumentet att man skulle få ett relativt mindre elberoende med Forsmarkstunneln tycker jag är lindrigt sagt litet bisarrt, eftersom Forsmarkstunneln ju kan användas bara så länge vi har ett sådant elöverskott att man inte behöver använda Forsmark för elproduktion. I det ögonblick vi behöver använda el från Forsmark måste vi lägga ned Forsmarkstunneln. Då har vi ändå tvånget att begagna andra metoder. Jag tycker alltså att man inte bör använda det argumentet heller. Listan över argument mot Forsmarkstunneln är naturligtvis väldigt lång, men eftersom denna debatt inte skall handla om Forsmarkstunneln, skall jag avstå från att dra upp alla dessa argument.
Innan överläggningen fortsätter vill jag fästa uppmärksamheten på riksdagsordningens bestämmelse att den som har ordet skall begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas.
Herr talman! Jag föreställer mig att det ändå kan vara tillåtet att helt kort kommentera de synpunkter som har anförts av andra talare. Till Pär Granstedt skulle jag helt kort vilja säga att det är skillnad på vad energiministern anförde såsom motiv, dvs. de samhällsekonomiska och marknadsekonomiska synpunkterna, och de reella ekonomiska synpunkterna. Ur den synvinkeln är Forsmarksalternativet utomordentligt konkurrenskraftigt. Jag är naturligtvis medveten om att den debatt vi skall föra om Forsmark i framtiden i denna kammare lämpligen bör komma i annat sammanhang. Jag vill bara i anslutning till vad energiministern och andra talare har sagt notera att Nynäsprojektet är omöjligt utan en mycket stor andel metanol. Och eftersom vi inte behöver metanolen just nu, är Nynäsprojektet ett projekt på sikt.

Herr talman! Eva Hjelmström har — med hänvisning till att föreningar inom Amnesty International vid flera tillfällen under de senaste åren har förvägrats lotteritillstånd — frågat justitieministern hur lotteriförordningen bör tolkas i vad gäller internationellt solidaritetsarbete. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt huvudregeln i 1939 års lotteriförordning får tillstånd till lokala och regionala lotterier lämnas till förmån för välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål. Den närmare tolkningen av dessa bestämmelser och om en viss organisation uppfyller villkoren för tillstånd ankommer på de myndigheter som svarar för tillämpningen av förordningen, dvs. polismyndigheten, länsstyrelsen och som sista besvärsinstans lotterinämnden. Det ankommer således inte på regeringen att pröva sådana lotteritillstånd som frågeställaren avser. Regeringen prövar däremot frågor om tillstånd till riksomfattande lotteri. Något ärende av det slag som frågan avser har därvid inte prövats. Lotteriutredningen har i sitt betänkande Lotterier och spel lämnat förslag till en ny lotterilagstiftning, som avser såväl lokal, regional som riksomfattande lotteriverksamhet. Frågan om vilken typ av organisation som bör beviljas lotteritillstånd har behandlats i betänkandet. Förslaget innebär bl.a. att tillstånd enligt huvudregeln skall meddelas ideella föreningar som är öppna och som varaktigt bedriver ideell verksamhet inom riket. Jämfört med den nuvarande lotteriförordningen innebär detta vissa utvidgningar. En proposition om ny lotterilagstiftning kommer att avlämnas till riksdagen under våren. Vid arbetet med propositionen kommer att övervägas möjligheterna att ge organisationer som främjar humanitära intressen lotteritillstånd.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är, som ju också framgår av svaret, att Amnesty International gång efter annan förvägrats lotteritillstånd. Uppenbarligen har också ett meddelande gått ut till polisdistrikten om att så skall ske. Men praxis för avslagen varierar — det ser man om man går igenom länsstyrelsernas och polisens beslut. Jag skall här bara helt kort referera tre fall. I det ena säger länsstyrelsen att lotteritillstånd ej bör lämnas för verksamhet utom riket. I de bägge andra fallen säger man att förening, vars ändamål i praktiken är begränsat till en viss bestämd företeelse, ett visst projekt eller till att skapa opinion för eller mot viss företeelse, inte blott och bart därigenom kan anses bedriva en verksamhet som enligt lotteriförordningens mening är allmännyttig, kulturell eller välgörande. Efter att ha gått igenom lotteriförordningen kan inte jag inse annat än att detta måste vara en direkt feltolkning av nuvarande bestämmelse. Att man bedriver en ideell verksamhet inom riket innebär ju inte att ändamålet inte får avse någonting utom riket. Nu får jag emellertid uppfatta handelsministerns svar såsom trots allt positivt. Men jag vill ändå ha ett par klarlägganden. 1. Kan verkligen i de fall jag nu refererade den tolkning som länsstyrelserna och polisen gjort stå i överensstämmelse med nuvarande 3§ i lotteriförordningen? 2. Det sägs att man i den nya proposition som kommer överväger möjligheterna att ge lotteritillstånd åt organisationer som främjar humanitära intressen. Innebär det att en internationellt erkänd organisation som Amnesty, som verkligen kämpar för frioch rättigheter, kommer att få tillstånd också lokalt och regionalt?
Herr talman! Som Eva Hjelmström förstår bör jag inte gå in på enskilda avgöranden av myndigheter. Jag vill dock tillägga att lotteriutredningens förslag innebär att föreningar som har en allmän utrikespolitisk karaktär och som således inte främjar visst lands eller vissa länders politiska eller kommersiella intressen enligt förslaget bör få möjlighet att anordna lotteri. Lotteriutredningen nämner som exempel på sådana föreningar med allmän utrikespolitisk karaktär FN-föreningar med syfte att bl.a. sprida kännedom om internationella frågor inom ramen för FN:s och dess fackorgans verksamhet. Som jag underströk i mitt svar kommer vi vid beredningen av lotteriutredningens betänkande att pröva möjligheten att utvidga kretsen av tillståndsberättigade också till föreningar som, definierat på detta sätt, arbetar för humanitära intressen.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag uppfattar det som ett klartecken för att Amnesty kommer att ingå i den grupp som man anser arbetar för humanitära intressen också utom landet. Handelsministern säger att regeringen inte kan gå in på enskilda myndigheters tolkning av nuvarande lagar. Det är bara att beklaga att den nuvarande lotteriförordningen uppenbarligen är så luddigt utformad, att den istort sett kan tolkas hur som helst av länsstyrelse resp. polis. Det visar bara på nödvändigheten av att vi snabbt får en ny proposition och en ny förordning som tar bort dessa oklarheter.

Herr talman! Eric Rejdnell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att bättre klarlägga orsakssammanhangen vid s.k. oral galvanism. Oral galvanism är ett s.k. elektrokemiskt fenomen, som förekommer hos alla som har metalliska tandfyllningar eller tandersättningsmaterial i munnen. Det är enligt en enig expertis ett normalt förhållande att elektriska spänningsskillnader kan uppmätas i munhålan. I vissa sällsynta fall kan oral galvanism ge upphov till lokala sjukliga förändringar eller besvär i munnen. Oral galvanism har ibland felaktigt uppfattats som en sjukdomsdiagnos eller ett samlingsbegrepp för olika sjukdomsyttringar som patienterna misstänker ha ett samband med behandlingar som utförts i munhålan. De elektrokemiska processerna i munhålan kan begränsas genom att rätt material används. Regeringen har uppdragit åt socialstyrelsen att upprätta förteckningar över godkända material som ingår i färdiga tandtekniska arbeten, s.k. dentalmaterial. Socialstyrelsen kommer att i dagarna ge ut en första lista över godkända dentalmaterial. I denna anges att endast de guldsorter som finns på listan får användas i fasta kronor och broar. Svensk tandvård har ett mycket högt internationellt anseende. Ett viktigt arbete för prövning, forskning och standardisering av dentalmaterial utförs av Nordiska institutet för odontologisk materialprovning i Oslo. Socialstyrelsen har fortlöpande kontakter med institutet. Även vid de odontologiska fakulteterna i Sverige och övriga nordiska länder pågår en omfattande materialforskning. Bl. a. studeras samspelet mellan material och vävnader, i synnerhet i fråga om legeringar. Socialstyrelsen följer kontinuerligt redovisade rapporter och resultat från denna forskning. Av vad jag har sagt framgår att åtskilligt görs för att komma till rätta med besvär som brukar förknippas med oral galvanism. Omfattande forskning och utvecklingsarbete pågår inom och utom landet. Det är min förhoppning att våra kunskaper inom detta komplicerade område därigenom kommer att öka. Jag kan försäkra att jag kommer att följa denna fråga med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Först får jag tacka för svaret. Frågeställningen om oral galvanism är inte ny, vare sig här i riksdagen eller i övrigt. Vad gäller riksdagens agerande i denna mycket komplicerade fråga har ju under en rad av år motioner väckts, där man krävt åtgärder för att eliminera eller minska de skadeverkningar som uppstått i samband med användandet av felaktigt tandtekniskt material. Lagutskottet har exempelvis tidigare hänvisat till produktansvarighetskommittén, som tillsattes 1972. I det sammanhanget kan det vara värt att påminna om lagutskottets skrivning i dettas betänkande 1976/77:21, där utskottet även tar upp frågan om patientförsäkring. Utskottet säger bl.a.: ”Patientförsäkringen gäller vid oförutsedda skador i direkt samband med hälsooch sjukvård och som orsakats vid undersökning, medicinering, behandling eller olycksfall.” Och vidare: ”Den patientförsäkring som gäller för de privatpraktiserande tandläkarna ger emellertid patienten en förmånligare ställning i sistnämnda hänseende än patientförsäkringen för den offentliga sjukvården. Ur den förstnämnda försäkringen ersätts nämligen i viss mån skador på grund av felaktigheter i tandtekniskt material. Ersättning utgår för kostnader för ny behandling och anskaffande av nytt material samt för lyte eller annat men. Produktskador i vidare utsträckning ersätts dock inte. För den offentliga tandvårdens del innebär begränsningen av patientförsäkringen att en patient som skadas på grund av felaktigheter i tandtekniskt material måste bära den del av kostnaden som inte ersätts genom socialförsäkringen.” Frågan är huruvida alla tandläkare — såväl privattandläkare som folktandvårdens — har tillräcklig information om detta förhållande. Och varför måste en patient som behandlas av den offentliga tandvården själv bära den del av kostnaden som inte ersätts genom socialförsäkringen? Den senare frågeställningen hör måhända inte till statsrådet Ahrlands bord, men informationsbiten bör ju göra det, och den är väsentlig i resonemanget om orsakssammanhanget. Några ord, kanske litet mera konkreta, vad gäller statsrådets svar på min fråga. Statsrådet säger: ”TI vissa sällsynta fall kan oral galvanism ge upphov till lokala sjukliga förändringar eller besvär i munnen.” Hon säger vidare att oral galvanism ”ibland felaktigt uppfattats som en sjukdomsdiagnos.” Samtidigt säger statsrådet att de ”elektrokemiska processerna i munhålan kan begränsas genom att rätt material används”. Huruvida man kan betrakta de fall som gett sig till känna på det här området som ”sällsynta” kanske kan diskuteras, men finns det över huvud taget något samband mellan felaktigt material och de besvär som är kända, är detta skäl nog för att snara åtgärder bör vidtas. Statsrådet säger också: ”Socialstyrelsen kommer att i dagarna ge ut en första lista över godkända dentalmaterial” , men att i denna endast kommer att anges de guldsorter som ”får användas i fasta kronor och broar”. Förhoppningsvis kommer det fler listor. Jag skulle slutligen vilja säga att jag gärna vill ha svar på min fråga om informationen till samtliga tandläkare liksom på frågan om olikheterna i ersättningsprinciper mellan privattandläkare och folktandvården, om statsrådet kan ge svar på de frågorna.

Herr talman! Jag får kanske börja med att erinra om att frågan gällde orsakssammanhangen, och det är alltså den frågan jag har försökt svara Nu kom Eric Rejdnell även in på patientförsäkringen, och där kan jag till en början säga att självfallet skall jag se på den frågan. Men jag undrar om inte Eric Rejdnell och jag kan vara ense om att det är viktigare att klarlägga orsakssammanhangen, för att man på det sättet skall kunna komma till rätta med de problem som faktiskt föreligger. För patienterna måste det vara bättre att slippa vara med om de bekymmer och lidanden som förorsakas av oral galvanism — som vi populärt kallar det — än att vi börjar röra för mycket i patientförsäkringarna. När det gäller den information som socialstyrelsen skall ge ut är det självfallet så, att det inte enbart kommer att vara en lista som handlar om guldfyllningar. Detta är bara den första listan, och det är glädjande, tycker jag, att jag kunde meddela herr Rejdnell att den kommer. Men det är bara inledningen på ett arbete som är påbörjat.

Herr talman! Jag delar statsrådet Ahrlands uppfattning att vi skall vara glada för att det verkligen kommer en första lista. Den har dröjt länge, men nu börjar det tydligen på att hända någonting. Givetvis är det orsakssammanhangen som är det väsentliga, för om vi kan komma till rätta med dem kan vi kanske också slippa koppla in försäkringsbiten. Jag hoppas att vi skall nå dit ganska snart. Jag vill dock — det är kanske något som ligger litet vid sidan om själva frågeställningen, men det hör ändå direkt till denna — hänvisa till vad socialutskottet sade i sitt betänkande 1979/80:32. Det heter bl.a.: ”Utskottet vill emellertid framhålla vikten av information om oral galvanism till läkare i syfte att besvär av oral galvanism inte skall behöva misstolkas.” Här tror jag, efter de kontakter jag har haft med en del tandläkare, att man gör litet olika. En del kanske utnyttjar 8 § i den tandvårdsförsäkringslag som finns — den paragraf som brukar kallas omgörningsparagrafen — och försöker på så sätt hjälpa patienterna att få materialet utbytt, medan andra tolkar det här annorlunda. Då är det mycket viktigt att man verkligen får ut information om hur tandläkarna kan agera. Och det är närmast då det gäller den biten som jag skulle vilja ha ett direkt klargörande från statsrådet, om vi kan förvänta oss att få hjälp med en god information i detta hänseende till samtliga tandläkare.
Herr talman! Jag envisas med att åtminstone först hålla mig till ämnet. Eric Rejdnell var återigen inne på orsakssammanhangen. Får jag då bara erinra om att antalet dentala legeringar tidigare var mycket begränsat, och man hade lång erfarenhet av de material som användes. Det har inte varit något problem i det här hänseendet förrän nu, när utbudet av dentala legeringar ökar, och det är detta som har medfört riskerna. Det är kanske också detta som har gjort att informationen inte har kommit i gång förrän på sistone. Men jag vill återigen påpeka att arbetet nu faktiskt är på gång ordentligt inom socialstyrelsen. När det sedan gäller debatten och upplysningen vill jag framhålla att det har förts en intensiv debatt om dessa frågor, inte minst i tandläkarkretsar och deras tidningar. Vad som möjligen kan vara av särskilt intresse för herr Rejdnell är att socialstyrelsen planerar att komma med en promemoria i ärendet under våren.
Herr talman! Debatten har förts i vida kretsar under ett tiotal år, men mera intensivt de senaste åren. Jag är tacksam för det besked som statsrådet Ahrland här ger — att det nu också kommer resultat från socialstyrelsen. Då har vi nått en bra bit på väg. Jag är också tacksam för den sista meningen i svaret, där statsrådet Ahrland försäkrar att hon kommer att följa denna fråga med stor uppmärksamhet. Då är den inte bortglömd.

Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att utvärderingen av försöksverksamheten med mammografi skall bli färdig inom föreskriven tid. Försöksverksamheten i Kopparbergs och Östergötlands län syftar till att ge oss kunskap om i vilken omfattning allmän hälsokontroll kan reducera verkningarna av bröstcancersjukdomen hos en grupp undersökta kvinnor. Utvärderingen av mammografisk hälsokontroll är förenad med många problem framför allt därför att orsakerna till de mycket tidiga förändringar i brösten som ofta upptäcks genom mammografi är ofullständigt kända. Härtill kommer att av de misstänkta cancertumörer eller förstadier till sådana tumörer som upptäcks är en del av den arten att de inte utvecklas till cancer. En del kan upptäckas i botbart stadium även utan masshälsoundersökning, och en del fall är inte möjliga att bota, trots denna undersökning. Nyttan med allmänna mammografiundersökningar måste vara att kunna upptäcka och framgångsrikt behandla cancerfall som annars inte hade kunnat upptäckas och behandlas. Det är viktigt att metodens värde utvärderas innan den införs allmänt, eftersom massundersökningar även kan ha vissa negativa effekter, t.ex. i form av överbehandling och psykiska besvär. Själva undersökningarna inom försöksverksamheten har genomförts i planerad takt. Utvärderingen väntas däremot bli klar tidigast under år 1983, vilket innebär en viss fördröjning jämfört med den ursprungliga tidsplanen. Detta beror på att antalet nytillkomna cancerfall bland de närmare 200 000 kvinnor som undersöks i absoluta tal är så lågt att det måste förlöpa ett visst antal år, innan säkra slutsatser kan dras rörande skillnader mellan mammograferade och icke mammograferade kvinnor. Även om slutliga resultat ännu inte föreligger, hindrar inte detta att enskilda landsting startar allmänna mammografiundersökningar. Det är emellertid angeläget att utvärderingen av försöksverksamheten sker skyndsamt så snart tillräckligt statistiskt underlag finns.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Ahrland för svaret på min fråga, men jag måste tyvärr konstatera att det inte är något konkret svar på frågan. Innehållet i svaret trodde jag att vi hade diskuterat färdigt den 3 juni 1981, för det var ungefär vad riksdagen redan då sade. Efter riksdagens debatt den 3 juni 1981 med anledning av ett antal motioner om hälsokontroll med mammografi hade jag och säkert många andra kvinnor vissa förhoppningar om att det nu äntligen skulle komma att hända någonting. Riksdagen anslöt sig då till utskottets mening, att alla kvinnor som av olika anledningar ville ha en undersökning med mammografi skulle kunna erhålla detta, i stort sett över hela landet. Utskottet var också positivt till en utökad försöksverksamhet med hälsoundersökningar med mammografi, som Karin Ahrland här nämnde. Slutligen underströks angelägenheten av att utvärderingen av det s.k. W-E-projektet inte dröjer längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till projektets uppläggning. Självfallet blir dessa kvinnor nu besvikna, när den utvärdering som skulle ligga till grund för utökad verksamhet riskerar att bli ytterligare fördröjd. Detta bekräftas också i den föreliggande budgetpropositionen, där det sägs att socialstyrelsen ”för närvarande” räknar med att en utvärdering av försöksverksamheten kan föreligga tidigast under budgetåret 1983/84. Detta är ju inte ens ett konkret besked om tidpunkten. Dessutom har socialdepartementet prutat på det anslag på 128 000 kr. som begärts för databehandling och statistisk bearbetning av resultatet. Detta tyder inte på så stort intresse från ansvarigt håll — och ansvarig är alltså statsrådet Ahrland. Jag vet inte om kvinnor i ökad omfattning efterfrågar undersökningar med mammografi. men situationen har förvärrats. Det krävs i dag remiss, och väntetiderna för undersökning blir allt längre, vilket är olyckligt med vetskap om att tidsfaktorn har så stor betydelse när det gäller bröstcancer. Redan 1969 startade man mammografiundersökningar i Gävleborgs län, och under åren 1974-1979 undersöktes 73 000 kvinnor över 40 år i samma län. Undersökningar och utvärderingar har gjorts i flera länder, bl.a. i USA —- överallt med positiva prognoser, och det borde därför inte behövas mera utvärderingar. Jag skulle vilja fråga: Vad beror det på att just denna verksamhet förhalas och fördröjs i det oändliga?

Herr talman! Låt mig först få upprepa och försäkra Karin Nordlander om att jag säkerligen är precis lika engagerad i de här frågorna som hon är. Och jag har kanske lika stora förhoppningar om att vi skall kunna bota eller låta ett antal kvinnor som i dag riskerar att få bröstcancer slippa det i framtiden. Den fråga som Karin Nordlander ställde sist, om vad det beror på att verksamheten fördröjs, måste jag svara på. När det gäller detta att det inte görs försök i flera län, är det ju så att socialutskottet och riksdagen i våras, någon gång i början av juni, beslöt att man skulle vänta på utvärderingen av de undersökningar som sker i Kopparbergs och Östergötlands län. Det är alltså ett klart riksdagsbeslut, som vi alla skall följa. Jag tror faktiskt att riksdagen var enig om detta beslut. Att utvärderingen nu har blivit något försenad beror, Karin Nordlander, på sådana faktorer som icke är möjliga att påverka politiskt, nämligen cancertumörens biologi. Det är sådana saker som är avgörande för hur lång tid det tar att få svar på frågan om mammografins betydelse för överlevnad eller dödlighet. Det är inte möjligt för en hälsovårdsminister att göra någon ändring därvidlag. Däremot är det möjligt för en hälsovårdsminister att även i fortsättningen anslå medel till denna utvärdering, och det har skett i årets budget.

Herr talman! Jag menar att de försök som redan har gjorts borde vara tillräckliga. Jag vet att Karin Ahrland har varit positiv till detta, men jag är litet rädd för hur det skall bli nu när hon har blivit statsråd. Gabriel Romanus väckte ju en motion 1978, men när han blev socialminister, då tappade han plötsligt intresset för den här frågan. Det finns alltså risk för att det blir så också i Karin Ahrlands fall. Det är cyniskt att resonera så, att en utvärdering skall bevisa att dödligheten i bröstcancer minskar. Jag vet inte i vilka andra fall man ställer sådana krav. I det program som socialstyrelsen har utarbetat står det: ”För att sådana undersökningar skall anses berättigade krävs att dödlighet i bröstcancer sänkes så mycket att kostnader förknippade med hälsoundersökningar blir sjukvårdspolitiskt acceptabla.” Delar Karin Ahrland den uppfattningen? Är detta en resursfråga? År 1980 beräknades kostnaden för mammografiundersökningar till 40 milj.kr. per år, om alla kvinnor över 40 år skulle undersökas. Stockholms läns landsting, som beslutat att göra en hälsokontroll av 40 000 kvinnor, har beräknat driftskostnaden till 7,3 milj.kr. Nu har inte den planerade hälsokontrollen kommit i gång. Först tog det lång tid med beslutet. Sedan hade man inga lokaler, och nu när man har lokaler hänger det på om man genom socialstyrelsen får den röntgenläkartjänst som behövs. I Gävleborgs län har man haft en budget på 1,3 milj.kr. för detta. Där är då inberäknat de röntgenutrustade byggnadsfuttar man har använt för undersökningar i glesbygden. Det rör sig alltså inte om några pengar att tala om i det här sammanhanget. Jag tycker det är helt obegripligt att man värderar kvinnoliv på det sätt som man gör just när det gäller mammografi och bröstcancer.

Herr talman! Får jag först säga till Karin Nordlander att det naturligtvis alltid rör sig om pengar, men det kan vara pengar som är värda att betala. I det sammanhanget vill jag också påpeka för Karin Nordlander att jag är lika angelägen som hon om att dessa pengar kommer fram. Den 3 juni sade Karin Nordlander att det är i landstingen man får sätta in krafterna och driva på och att det är bra att det från statligt håll sagts ifrån att man skall se till att få fram tillräckligt med utbildad personal, för det är vad som behövs. Karin Nordlander vet alltså att det är landstingen som skall ha och som faktiskt redan i dag har en beredskap för att ge alla kvinnor mammografi som vill ha det. Efter den debatten gick regeringen omedelbart ut med ett brev till socialstyrelsen — det var en av de första saker jag gjorde som statsråd. I det brevet uppmärksammades socialstyrelsen på riksdagens uppdrag, som bl.a. går ut på att socialstyrelsen skall följa frågan om rekryteringen av röntgenpersonal för att kontrollerna skall gå att genomföra i framtiden. Det är alltså en aktiv politik som förs på det här området.

Herr talman! Jag noterar att vi är överens, och jag hoppas att vi kommer att slåss tillsammans. Jag vet att det är landstingen som svarar för de praktiska bitarna, men utvärderingen ligger ju på ett annat plan, nämligen på regeringen. Detsamma gäller utbildningen av läkare och annan personal som det på vissa håll råder brist på. Jag ser av papper som jag hittade i dag att det blir överskott på läkare ganska snart. Det måste ju då vara möjligt för socialstyrelsen att styra utbildningen, så att man får röntgenläkare. Men då erfordras också att landstingen håller i gång de här mammografiapparaterna. Annars får man inte de kunskaper som man behöver. Där måste påtryckningar ske också uppifrån och inte bara nedifrån. Men jag hoppas som sagt, att vi kan slåss tillsammans och att den här utvärderingen verkligen kommer fram. Jag skulle emellertid vilja veta varför man icke fick dessa 11 000 kr. ytterligare som man hade begärt, när nu detta är så viktigt.

Herr talman! Som svar på den sista frågan vill jag säga att detta är en ren beräkningssak. Det är exakt samma utvärdering som skall ske, kan jag försäkra Karin Nordlander. Får jag, herr talman, till sist bara tillägga att den här regeringen över huvud taget är intresserad av att få en offensiv hälsopolitik, som lägger ökad vikt vid förebyggande åtgärder av olika slag. Om en vecka eller två kommer vi att lägga fram ett förslag till en ny hälsooch sjukvårdslag för riksdagen. I det lagförslaget åläggs landstingen ett vidgat ansvar för människornas hälsa. I det sammanhanget talar vi också om förebyggande åtgärder av olika slag. Jag hoppas att Karin Nordlander håller med regeringen när det gäller den ambition som vi visar i denna proposition. Jag tror att vi är överens på den punkten. I detta kan även mammografiundersökningarna ingå.

Herr talman! Lilly Hansson har frågat mig om jag anser att nedläggning av statliga företags produktion i Sverige och utflyttning av densamma till andra länder är förenlig med regeringens näringspolitik. De statliga företagen arbetar under samma institutionella villkor som övriga företag. En utförlig redovisning av villkoren för statligt företagande ges i den proposition som låg till grund för bildandet av Statsföretag AB . Därvid anfördes bl.a. att målsättningen för företagsgruppen var att uppnå lönsamhet, och att staten efter en övergångstid skulle kunna ställa samma anspråk på utdelning på sina i Statsföretag investerade medel som genomsnittligt ställs i vårt land på företag av samma slag. Det betonades vidare att målen och villkoren för Statsföretagsgruppen inte skulle få innebära sådana inskränkningar i rörelsefriheten att den kom i underläge i förhållande till andra företag. Dessa grundsatser gäller fortfarande och är i princip tillämpliga också på andra statliga företag. En annan sak är att statliga företag till följd av anslagsvillkor eller på andra grunder i vissa fall har att fullfölja speciella näringspolitiska eller sysselsättningspolitiska uppgifter, t.ex. att upprätthålla produktionen på en viss ort. Sammanfattningsvis gäller alltså att de statliga företagen verkar under i princip samma företagsekonomiska och andra villkor som övriga företag. Detta gäller också i fråga om sådana förändringar av verksamheten som nedläggningar och utlandsetableringar.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Orsaken till min interpellation är den oro som jag och många andra har känt och känner med anledning av de uppgifter som man under hösten 1981 har kunnat läsa i pressen om den nedläggning av statliga företag som pågår. De uppgifterna har också verifierats av fackliga organisationer. till andra länder av statliga företags verksamhet till andra länder av statliga företags verksamhet Staten har fått allt större ägaruppgifter i industriföretag, och motiven har under senare tid så gott som alltid varit näringspolitiska. Det här är väsentligt att slå fast. Regeringen har det övergripande ansvaret för näringspolitiken i landet och också det övergripande ansvaret för Statsföretag. Den förda näringspolitiken avspeglar sig också i de statliga företagens utveckling. I höstas pekade konjunkturinstitutet på att den väntade nedgången i industriinvesteringarna nästa år i stor utsträckning beror på den kraftiga minskningen av de statliga industriföretagens investeringar. Industriministern slår i svaret fast att de statliga företagen verkar under samma företagsekonomiska och andra villkor som övriga företag och att — underförstått — nedläggningar och utlandsetableringar får ske hur som helst. Menar verkligen industriministern, att han så att säga tvår sina händer när det gäller utvecklingen i de statliga företagen? De statliga företagen har, i varje fall under den socialdemokratiska regeringens tid, betytt väldigt mycket för sysselsättningen, speciellt i svaga regioner. Investeringstakten var hög, och många statliga företag har betytt, och betyder, mycket för forskning och produktutveckling. Det finns ett stort kunnande i Statsföretagsgruppen. Nu finns anledning att ställa frågan: Har industriministern ett intresse av att ha kvar Statsföretag, och kommer det i så fall att tillåtas att vara offensivt? Nu går rykten om att man planerar en utförsäljning av delar av Statsföretag som går bra. Är detta sant? Ligger det någonting i dessa rykten? I går fick vi höra att den tilltänkte nye VD-n för Statsföretag hoppar av på grund av att industridepartementet håller på att ändra förutsättningarna för Statsföretag på ett oacceptabelt sätt. Vill industriministern ge en kommentar? Som högste ansvarig borde väl industriministern utnyttja sina möjligheter att påverka de statliga företagen att bli ett aktivt medel i industripolitiken, som i sin tur skulle påverka strukturomvandlingen som helhet i enskilda branscher. En omedelbar uppgift borde vara att utarbeta ett investeringsoch utvecklingsprogram för de statliga företagen. Vad jag kan förstå håller man inom Statsföretag på att arbeta med något sådant. Ett dylikt program skulle syfta till både en utveckling av de statliga företagen och en samtidig stimulans av den inhemska industrisektorn som helhet. Det var något av denna offensiva politik jag hade hoppats att få besked om i svaret. I stället verkar industriministern frånsäga sig allt ansvar och stillatigande se på när man lägger ned företag och flyttar produktion utomlands, som nu sker, speciellt inom den statliga Eiserkoncernen. Det stärker också påståenden om att de statliga företagen har tilldelats en defensiv uppgift i industripolitiken. Av svaret drar jag slutsatsen att industriministern avhänder sig möjligheten att använda sig av statliga företag som ett näringspolitiskt instrument. Det är en defensiv näringspolitik, som jag nu har fått verifierad. Av det kan man också dra slutsatsen att vi vet ungefär vad som väntar när propositionen om Statsföretag kommer i vår. Eller har jag — förhoppningsvis — missuppfattat industriministern? Det skulle vara mycket bra om jag kunde få svar på de frågor som jag ytterligare har ställt.

Herr talman! Lilly Hansson frågar om jag tvår mina händer beträffande de statliga företagen. Förvisso inte. Under den tid som jag har varit ansvarig för de statliga företagen har ju insatserna för ekonomisk rekonstruktion och för investeringar varit mångfalt större än under Statsföretagsgruppens hela tidigare levnad. Vi är även fortsättningsvis — och vi är djupt involverade i detta i industridepartementet — beredda att säkra de statliga företagens utvecklingsmöjligheter, just därför att vi menar att även statliga företag har en väsentlig uppgift i den framtida näringspolitiken.

Den målsättningen är ju alltjämt levande. Men Statsföretagsgruppen har tyngts av sina stora, massiva engagemang i basindustrier, som under de svåra åren i mitten av 1970-talet, under intryck av oljekrisen och av den interna kostnadsexplosionen i vårt land, fick mycket svåra problem. Det har då motiverat de massiva insatser vi har gjort. Vad som nu har skett är att vi ändå till sist har hunnit i fatt med den ekonomiska politiken. Sedan ungefär halvårsskiftet i fjol har vi från industridepartementets sida bestämt oss för — eftersom vi nu ser att svensk industri har en konkurrenskraft som är ungefär jämförlig med den som rådde under 1970-talets början — att vi kan dra ned insatserna för att klara strukturproblemen i svenskt näringsliv med direkta finansiella insatser. Den attityden måste också gälla visavi Statsföretag. Det var också därför som vi i höstas nöjde oss med att lägga fram isolerade propositioner, koncentrerade kring LKAB:s situation och SSAB-uppgörelsen — de uppgörelserna och insatserna var nödvändiga under alla förhållanden. Sedan sade jag här i kammaren att vi återkommer i vår med en genomlysning av Statsföretags situation, som då inte bara är en genomlysning av de ekonomiska anspråken i gruppen utan också av gruppens organisation för att få maximal effektivitet. Nu har man, i går och i dag, fört fram att man upplever detta som någonting överraskande. Men så kan i varje fall inte kammarens ledamöter uppleva det, eftersom det faktiskt är vad vi aviserade i och med att vi lade fram propositionen om LKAB:s finansiella rekonstruktion. Under intryck av att Statsföretagsgruppen behöver stora, nya kapitaltillskott arbetar vi förutsättningslöst för att få en ändamålsenlig organisation. Utförsäljning av vissa delar kan tänkas, dock inte, som någon fantasifull presskommentator har trott, av Procordia. Men det kan finnas sektorer som man bör kunna sälja ut eller där man bör kunna ha enskilda medintressenter. Det finns också sektorer där man bör kunna förvärva företag för att få större effektivitet. Vi är förutsättningslösa i de avseendena. Men förutsättningarna har ändrats dels genom att vi allmänt sett nu har en bättre konkurrenskraft i svenskt näringsliv, dels genom att vi har ett stort budgetunderskott och att vi därför måste vara mycket restriktiva när det till andra länder av statliga företags verksamhet gäller ytterligare finansiella åtaganden. Vi måste i ökad omfattning lita till gruppens egen kraft att överleva och utvecklas, och därför måste vi vara förutsättningslösa i vår analys. Jag förmodar emellertid att bakgrunden till Lilly Hanssons interpellation är ett speciellt statsföretag, nämligen Eiserkoncernen — jag anar det bakom interpellationen. Jag vill säga att när det gäller utflyttning till andra länder av statliga företags verksamhet, så är naturligtvis detta inte någonting som vi rekommenderar eller har verkat för. Jag vill när det gäller Eiser erinra om att vi i den proposition där vi föreslog Eisers bildande framhöll just att i det speciella fallet var en ”kombination av hemmaproduktion och import” någonting som var avgörande för den svenska tekoindustrins konkurrenskraft, och den är det alltjämt. Det var en attityd som riksdagens majoritet accepterade vid det tillfället. Vad som skett är att Eiserkoncernen har avvecklat olönsam produktion i Sverige. Men man har inte flyttat ut denna till Finland, utan produktionen i Finland i egna anläggningar har bibehållits på oförändrad nivå. Verksamheten i Finland ger också ett betydande resultattillskott till Eiserkoncernen, och av det skälet är antalet anställda inom gruppen i Sverige större än vad som skulle vara fallet om Finlandsengagemanget avvecklats. Jag tycker man skall komma ihåg detta för att få ett riktigt och rättvisande perspektiv på Eisergruppens Finlandsengagemang.
Herr talman! Jag vet mycket väl vad som var målsättningen för Statsföretag när det bildades. Men förutsättningarna för arbetet inom Statsföretag liksom inom många andra företag i landet har ju förändrats dels på grund av den lågkonjunktur som har rått och som fortfarande råder över hela västvärlden, dels också i mycket stor utsträckning på grund av den ekonomiska politik som regeringarna under de här åren har fört. När industriministern nu säger att man har hunnit i fatt den ekonomiska politiken, är detta nog en sanning med mycket stor modifikation. Industriministern säger också att man måste vara mycket restriktiv med nya kapitaltillskott. Men vad som håller på att hända när det gäller Statsföretag är ju att man verkar vara i färd med att sälja ut de bästa bitarna där.

Det finns väldigt mycket kunnande inom Statsföretagsgruppen, och som jag sade i mitt anförande bör man ta detta till vara för att få en offensiv näringspolitik. Det genererar nämligen väldigt mycket sysselsättning, och det har också stor betydelse för regionalpolitiken. Vi socialdemokrater har alltid ansett att de statliga företagen kan och bör vara ett instrument för att föra ut stimulans till den svenska industrin. Jag vet inte om industriministern har en motsatt uppfattning, eftersom jag anser att han verkar otroligt passiv när det gäller att utöva det inflytande som han ändå bör kunna ha. Vi har ju en statlig upphandling. Man kan mycket väl använda sig av denna som ett instrument i näringspolitiken när det gäller upphandling av nya tekniker, som vi är bra på. När nu industriministern tar upp det speciella företaget Eiser, blir jag litet förvånad, när man just i fråga om den koncernen är i färd med att sälja det företag som praktiskt taget är bäst inom den koncernen. Man kan då fråga sig varför det går till på det sättet. Är det meningen att hela Eiserkoncernen skall försvinna? Vi har en strumptillverkning inom Eiser. Är det rykte sant som säger att denna tillverkning skall flyttas över till Finland? Vilka företag skall producera det som nu produceras inom Eiserkoncernen? Det skulle vara intressant att få veta det. Jag måste fråga industriministern speciellt när det gäller tekoföretagen inom Statsföretag: Har industriministern glömt bort riksdagens beslut om en 30-procentig självförsörjning när det gäller tekoproduktionen? Att man har fabriker i Finland som går bra och att det genererar inkomster för Sverige är en sak, men det klarar ju inte vår självförsörjning i en krissituation. Jag måste fråga mig vad som håller på att hända inom hela Statsföretagsgruppen. Det vet vi inte förrän vi fått propositionen på riksdagens bord. Den debatten återkommer vi naturligtvis till.

Herr talman! Det var inga dåliga grejer det, bästa Lilly Hansson. Om vi skall få någon konsekvens i den här debatten, kanske vi inte skall blanda in alla möjliga och omöjliga frågor.

Jag ärinte passiv när det gäller Statsföretag. Här har vi fortfarande framför oss — trots riksdagens beslut i höstas om stora insatser i LKAB och SSAB — stora och växande miljardanspråk. Under intryck av detta har vi gått in för att få garantier för en maximal effektivitet inom gruppen. Kallar man det för passivitet. då ve snart inte hur man skall karakterisera det. Lilly Hansson säger att förutsättningarna har förändrats. Ja, visst har de det. Vi kan i och för sig diskutera den ekonomiska politiken, men fakta är att vi i mitten av 1970-talet — 1974, 1975, 1976 och också 1977 — kämpade med ett till andra länder av statliga företags verksamhet orimligt högt kostnadsläge här i landet till följd av kostnadsexplosionen 1974. Jag ber att få hänvisa till ett mycket talande diagram i finansplanen. Så småningom har vi övervunnit verkningarna av detta, och ungefär i mitten av fjolåret hade vi uppnått den relativa konkurrenskraft gentemot andra OECD-länder som vi hade i början av 1970-talet. Detta är realitet. Det kan ju inte Lilly Hansson förneka. Det är en effekt av den ekonomiska politiken. Man kan tycka att det skulle ha gått snabbare — det är jag i så fall överens med Lilly Hansson om. Men det är ju en realitet att vi nu är där. Detta motiverar också ökade krav på företagens egna ansträngningar att klara problemen. Sedan säger Lilly Hansson att jag verkar vara i färd med att sälja ut företag och att jag skall sälja ut dem som är bäst. Vi har inte annonserat ut några företag. Vi har sagt att man i den här förutsättningslösa prövningen får vara beredd att göra också sådana insatser. Vi har aldrig diskuterat att sälja ut de bästa företagen. Om det står i pressen att vi skulle sälja ut Procordia, är det fråga om fullständigt fria fantasier. I nästa andetag säger partivänner till Lilly Hansson i den offentliga debatten att aldrig har så mycket socialiserats här i landet som under Nils Åslings tid som industriminister och aldrig har den statliga sektorn expanderat så snabbt som under de senaste åren. Får jag be om litet konsekvens i argumenteringen. Den statliga sektorn har ju byggts ut under senare år av nöd. Om vi nu i ett ändrat läge diskuterar också en viss utförsäljning, kan det vara naturligt. De största industriinvesteringarna under senare år har ju gjorts i statlig regi. Jag vill erinra om tungplåtverket i Domnarvet t.ex. Det är klart att den statliga upphandlingen är ett instrument som vi arbetar med och som vi nu dessutom har vidgat till att innefatta landsting och kommuner, där vi har en preliminär uppgörelse med förbundens styrelser om en aktivare insats för offentlig upphandling för att främja den tekniska utvecklingen. Det är alltså ett instrument som vi i hög grad har använt. De regionalpolitiska aspekterna på Statsföretagsgruppen väger tungt. Jag vill försäkra Lilly Hansson att det inte är någon tillfällighet att vi har gjort denna stora satsning, som också Lilly Hansson har accepterat, på LKAB. I realiteten är det inte fråga om 1,5 miljarder utan nära 2 miljarder — detta bara under fjolårets riksmöte. Vi har naturligtvis inte gjort detta bara därför att vi tror på malmen från LKAB som en produkt för framtiden, utan också därför att LKAB har en avgörande tyngd i det regionalpolitiska arbetet i inre Norrland. Vi kommer aldrig, så länge vi har ansvaret, att överge den övertygelsen.
Herr talman! Nu slår sig industriministern för bröstet och säger att man har tagit ett hårt grepp i strukturarbetet när det gäller de statliga företagen. Man kan väl säga att det är ett hårt grepp som har tagits, men det hårda greppet tycker jag verkar vara i negativ riktning; man arbetar inte positivt. Trots alla de insatser som har gjorts finns det fortfarande miljardanspråk från Statsföretagsgruppen. Industriministern sade tidigare att man kommer att vara mycket restriktiv när det gäller nya anspråk på medel till Statsföretag. Företagsgruppen skall mera få klara sig själv. Det kan då innebära att man får lov att sälja företag från Statsföretagsgruppen. Industriministern vet ju mycket väl att det inte finns någon som köper ett företag som går dåligt. Därav drar man naturligtvis slutsatsen att det blir de företag som går bra som man möjligen kan tänka sig att bjuda ut till försäljning. Det ser vi om vi tar Jacobsons i Borås som exempel. Det är ett företag inom Eiser som går bra, men det är man, vad jag kan förstå, i färd med att sälja. Jag menar att man väl knappast kan få en solid, stark och offensiv Statsföretagsgrupp om man säljer ut de bitar som går bra och som kan generera medel till Statsföretag, så att övriga företag kan hjälpas på fötter och bli solida. Det är självklart att man skall ställa krav på företagen. Av företagsledningen måste man begära ett stort ansvar när det gäller att rekonstruera och se till att företagen går bättre och expanderar. Det tycker jag nog att också industriministern skall titta på. När industriministern talar om att det aldrig förekommit så mycket socialisering av företag som efter det att de borgerliga regeringarna tog över, så är det riktigt. Men det har, som Nils Åsling också sagt, i de flesta fall skett av nödtvång och med tanke på att klara sysselsättning och i stor utsträckning också regionalpolitik. Jag är väl medveten om att LKAB fått omfattande medel just ur sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt. Jag noterar det med tillfredsställelse, men jag tycker nog också att det är krav som LKAB har rätt att ställa om man tänker på hur otroligt stor del av vinstmedel som staten under tidigare skeden har fått ta hand om från just LKAB. I detta fall bör man ha rätt att få någonting tillbaka. Jag tror, precis som Nils Åsling, att det finns en framtid för malmfälten i Norrbotten. De måste alltså ges möjligheter att nå dit. Jag noterar också att industriministern anser att man skall använda sig av den offentliga upphandlingen som instrument. Jag förväntar mig att han kommer att uppfylla de löften han har givit i dag.
Herr talman! Lilly Hansson tycker att det grepp jag har tagit i Statsföretagsgruppen är negativt. Det fordrar nog ett klarläggande. Är det negativt att av en statlig företagsgrupp kräva ökad effektivitet och försäkringar om att de stora resurser man återigen ställer anspråk på kan komma till nytta på det sätt vi har rätt att begära? Är det fel att kräva ökad effektivitet, det är min fråga. Måste man inte, som vi nu gör, ställa samma krav på effektivitet och industripolitiska insatser vid statliga företag lika väl som vid privata? Annars hamnar man i en orimlig situation. Våra ambitioner har inte sträckt sig längre än att den nya industripolitiken, som vi utvecklar i kraft av att den ekonomiska politiken nu är på väg att lyckas, också skall innefatta åtgärder visavi Statsföretagsgruppen. Det är inte mer dramatiskt. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Lilly Hansson säger att detta är någonting negativt. Då har man övergivit den ursprungliga målsättningen för till andra länder av statliga företags verksamhet Statsföretagsgruppen från 1969, nämligen att lönsamhetskrav skall ställas också på de statliga företagen. I så fall är det en attitydförändring från socialdemokratins sida som jag finner mycket anmärkningsvärd. Lika väl som man har varit tvungen att köpa företag eller gå in med engagemangi en dålig tid för att säkra strukturutveckling och sysselsättning — tack för erkännandet, Lilly Hansson — måste man när vi har andra förutsättningar, bättre konkurrenskraft i svenskt näringsliv, också kunna sälja ut företag eller skaffa sig medintressenter. Vad som är bra eller dåligt är i högsta grad relativt. En bra företagsenhet kan mycket väl tillhöra en grupp med mycket låg soliditet eller bristande lönsamhet. En viss bestämd företagsenhet kan ju vara en utomordentligt bra enhet. Och i Statsföretagsgruppen finns det mycket bra enheter, fast de kanske i sin grupptillhörighet och till följd av Statsföretags speciella problem i soliditetsavseende etc. betraktas som icke lönsamma. Vi får alltså försöka sortera begreppen med litet större stringens än Lilly Hansson gjorde här nyss. Från den synpunkten och med tanke på den aktuella situationen är diskussionen om att sälja ut företag eller skaffa sig privata medintressenter en viktig del i en offensiv näringspolitik, som Statsföretagsgruppen eller de statliga företagen självfallet är en viktig del av.
Herr talman! När industriministern nu kritiserar mig för att jag tycker att det hårda greppet i strukturarbetet har en negativ riktning vill jag betona att jag känner oro för att man är i färd med att — jag hoppas att det inte är så, men det får vi se när propositionen kommer — slå sönder Statsföretagsgruppen. Det är inget fel att kräva ökad effektivitet. Det kravet skall ställas inte bara på Statsföretag utan naturligtvis också på alla andra företag. Industriministern frågar: Är det fel att regeringen begär att de resurser som Statsföretag kräver skall användas på ett effektivt sätt? Nej, det är inte alls fel. Men samtidigt har ju industriministern sagt att Statsföretag inte kommer att få de resurser som man begär. Då är det naturligtvis svårt att få den soliditet och effektivitet som industriministern efterlyser i annat sammanhang. Sedan kom industriministern återigen tillbaka till att den ekonomiska politiken nu håller på att lyckas. Innan jag kan tro på det vill jag se bättre siffror än de vi kan utläsa av den budget som nyss lagts på riksdagens bord. Så länge vi har ständigt ökade budgetunderskott och en fortgående och ökad utlandsupplåning kan jag knappast tro — det kan väl ingen annan heller — att den ekonomiska politiken är på väg att lyckas. Det kommer nog att dröja åtskilliga år, innan vi får någon rätsida på den ekonomiska politiken, efter det sätt som den har förts på i vårt land under de senaste åren.
Herr talman! Jag ber herr talmannen och kammarens ledamöter om överseende för att jag återkommer till den här frågan, men det finns faktiskt en motsägelse i Lilly Hanssons debattinlägg här som vi måste klara ut.

Det borde inte Lilly Hansson kunna förneka. Sedan kan man naturligtvis säga att budgetsituationen inte är bra och att vi har ett stort budgetunderskott. O.K. Är det det som är kriteriet när det gäller den pessimism som Lilly Hansson ger uttryck för, så är jag mycket förvånad över att socialdemokratiska partiet i sin allmänna politik vill öka budgetunderskottet — och alltså försämra det som Lilly Hansson anser är den avgörande utgångspunkten för pessimism beträffande industrins utveckling. Här är Lilly Hansson skyldig kammarens ledamöter en närmare förklaring. Den ekvationen stämmer nämligen inte.
Herr talman! Det är faktiskt ingen motsägelse i det jag har anfört under den här debatten. Men låt mig bara som sista inlägg ta upp frågan om att socialdemokraterna skulle vilja öka budgetunderskottet. Ett budgetunderskott är inte besvärande i och för sig, om man har använt de medel som erhållits med hjälp av budgetunderskottet till att få ett fungerande näringsliv. Då kan man tolerera ett ganska stort budgetunderskott. Men när man använder medlen — som fås genom upplåningar och annat — till konsumtion, får man ingenting tillbaka. Vi kan visst tänka oss ett visst budgetunderskott — om man använder pengarna till en expansiv näringspolitik. Då vet vi nämligen att man får tillbaka pengarna. Men vi kan inte gå med på att öka budgetunderskottet om man använder de upplånade medlen till konsumtion, vilket regeringen i mycket stor utsträckning har gjort.
Herr talman! Raul Blächer har frågat mig dels hur jag ser på utvecklingen i stort inom livsmedelsindustrin i Sverige, dels om jag vill medverka till att fackföreningar alltid informeras om försö ning av företag till utländska ägare i enlighet med principerna i den arbetsrättsliga lagstiftningen samt dels om regeringen avser vidta några åtgärder för att motverka utförsäljning av svensk livsmedelsindustri. Frågorna ställs bl.a. mot bakgrund av den aviserade försäljningen av Inom livsmedelsindustrin, exkl. spritdrycksoch tobaksindustrin, uppgick förädlingsvärdet år 1979 till nära 11 miljarder kronor, vilket motsvarade 9 2 av tillverkningsindustrins förädlingsvärde. Antalet sysselsatta inom livsmedelsindustrin var 68000 eller 896 av de inom tillverkningsindustrin sysselsatta. De största delbranscherna är slakterioch charkuteriindustrin, mejeriindustrin och bageriindustrin med sammanlagt omkring 60 20 av både förädlingsvärde och sysselsättning inom livsmedelsindustrin. Fruktoch grönsaksindustrin kommer därnäst i storleksordning med ca 1096 av livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin är en utpräglad hemmamarknadsindustri med som helhet endast obetydlig export; år 1978 exporterades ca 6 70 av livsmedelsindustrins totala produktion. Importen är betydligt större än exporten; de flesta av livsmedelsindustrins delbranscher uppvisar negativa ”handelsbalanser”. Vissa delar av livsmedelsindustrin är i stor utsträckning skyddade från importkonkurrens. Genom inriktningen på hemmamarknaden har därför svensk livsmedelsindustri för sin utveckling varit starkt beroende av det utrymme som ges av en endast svagt ökande livsmedelskonsumtion inom landet. Förändringarna inom livsmedelsindustrin vad gäller total produktion och sysselsättning har följaktligen varit förhållandevis små under 1970-talet. Samtidigt tillhör dock livsmedelsindustrin de delar av industrin som genomgått en kraftig strukturförändring under 1970-talet. Stordriftsfördelar har gjort sig starkt gällande, vilket inneburit en kraftig ökning av anläggningarnas storlek. Antalet arbetsställen sjönk mellan åren 1970 och 1979 från 1 550 till 950. Livsmedelsindustrin kännetecknas av en speciell ägarstruktur. Den dominerande ägargruppen är jordbrukskooperationen, som svarar för ca 45 70 av livsmedelsproduktionen. Konsumentkooperationens andel är betydligt mindre, ca 10-15 96. De utländska dotterföretagen inom livsmedelsindustrin svarar för ca 10 96, vilket är en större andel än inom industrin som helhet, ca 6 96. Om även minoritetsintressen medräknas uppgår inslaget av utländskt ägande till drygt 15 90 av livsmedelsindustrins produktion och sysselsättning. Främst genom förvärv av företag under 1960-talet och i början av 1970-talet ökade de utländska dotterföretagens andel markant fram till år 1975. Under andra hälften av 1970-talet har det utländska ägandet som helhet inte förändrats nämnvärt. Det är emellertid värt att notera att ett av de större utländska dotterföretagen år 1980 åter blev svenskägt. De utländska dotterföretagens verksamhet har en stark koncentration till ett fåtal delbranscher med tillverkning av högförädlade och differentierade livsmedelsprodukter, för vilka man har nått — oftast genom förvärv — relativt höga produktionsandelar. Den helt överväldigande delen av de sysselsatta inom de utländska dotterföretagen återfinns således inom fruktoch grönsaksindustrin, chokladoch konfektyrindustrin samt kafferosteriindustrin. Den tidigare mycket höga utländska produktionsandelen inom fruktoch grönsaksindustrin har minskat betydligt genom det nyss nämnda svenska återköpet av ett stort utlandsägt företag. Inom bageriindustrin, i vilken Wasabröds knäckebrödstillverkning ingår, är det utländska ägandet mycket obetydligt. Med hänvisning till den gjorda beskrivningen kan jag inte hålla med interpellanten om att svensk livsmedelsproduktion håller på att bli till övervägande del utlandsägd och dominerad av stora transnationella bolag. En andel på ca 10 96 för de utländska dotterföretagen inom hela livsmedelsindustrin ger inte belägg för interpellantens påstående. Vissa tidigare förvärv i några delbranscher har visserligen resulterat i relativt höga utländska produktionsandelar, men detta har inte inneburit en monopolisering i betydelsen att ett utländskt dotterföretag ensamt har marknadskontroll i en delbransch. Dessutom har antalet förvärv även i dessa delbranscher varit litet de senaste åren. Ett svenskt återköp av ett stort företag har som nämnts även förekommit. Det bör i det här sammanhanget nämnas att en viss kontroll av den utländska företagssektorns omfattning är möjlig inom ramen för 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. . 1916 års lag är nu föremål för översyn inom regeringskansliet. Med anledning av frågan om information till fackföreningarna vid företagsförsäljningar till utländska köpare vill jag först hänvisa till bestämmelserna i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL. Den lagen gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det betyder att förhandlingsskyldighet enligt MBL uppkommer inför beslut som fattas av företagetarbetsgivaren. Däremot är inte aktieägare som vill sälja sina aktier i ett företag skyldiga att förhandla med fackföreningarna före försäljningen. De står inte i något rättsligt förhållande till varandra. Däremot omfattas rimligen en sådan händelse som försäljning av företaget genom överlåtelse av aktierna av den fortlöpande informationsskyldighet som åvilar företaget enligt 19 § MBL. Tillämpningen av MBL som den gäller i dag i enskilda företag eller branscher är inte en fråga som regeringen kan befatta sig med. Nya arbetsrättskommittén har i uppdrag att allmänt följa introduktionen och tillämpningen av MBL i inledningsskedet. Kommittén har enligt vad jag erfarit bl.a. arbetat med lagens regler om förhandlingar och information. Ett betänkande från kommittén väntas i början av året.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag måste ge industriministern rätt i att min formulering i interpellationen, att svensk livsmedelsproduktion håller på att bli till övervägande del utlandsägd, inte är en korrekt beskrivning av helheten. Jag måste dock samtidigt säga att poängen i mitt resonemang är att utlandsägandet under de senare åren har ökat snabbt under en relativt kort period. Industriministern påpekar i svaret att de utländska dotterföretagen inom livsmedelsindustrin svarar för ca 10 96 och att detta utgör en större andel än inom industrin som helhet. Dessutom är det utländska ägandet koncentrerat 10 Riksdagens protokoll 1981/82:56-60 till ett fåtal delbranscher, och där är det dock fråga om relativt höga produktionsandelar. Det gäller fruktoch grönsaksindustrin, chokladoch konfektyrindustrin och kafferosterierna. Delbranschen bageriindustrin, dit Wasabröd hör, har i hög grad koncentrerats — låt vara att den fortfarande är svenskägd. De utländska multibolagens köp av svenska företag i de här delbranscherna tog fart under 1960-talet och första hälften av 1970-talet, och det avspeglar internationellt sett en tendens till monopolisering. Det är därför inte helt avgörande att det inte hände så mycket på området i Sverige under andra hälften av 1970-talet. Wasabröds försäljning till schweiziska Sandoz AG är i alla fall ett illavarslande tecken på att denna internationella monopolisering nu drar in i en ny våg över svensk livsmedelsindustri. Det kan inte ha undgått industriministern att denna monopolisering äger rum för fullt i vår omvärld. Att Sverige skulle undgå att ytterligare dras in i denna utveckling, om inte något görs för att hindra det, är högst osannolikt. Och då blir det inte så helt ointressant att i tid se över vilka följder en sådan ny våg av utlandsköp av svenska företag skulle få för konkurrensen, för prissättningen, för arbetsmarknaden och för den svenska beredskapen. Formerna för den nu aktuella försäljningen av Wasabröd till Sandoz följer ett allt vanligare mönster som är synnerligen utmanande för svenska arbetsrättsliga principer. Här håller Wasabröds styrelse sammanträde på fredagen. De fackliga företrädarna i styrelsen är på plats. Men inte ett ord sägs om de då högaktuella planerna på försäljning. Detta inträffade fredagen den 11 december. Måndagen den 14 december kallas de fackliga organisationernas företrädare till information på eftermiddagen, och när de kommer dit så är saken redan i det närmaste klar. Förhandlingar om försäljning är redan inledda. Och detta är inte förenligt med den fortlöpande informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagens 19 §. Det tillstår ju också industriministern, även om det är indirekt som han gör det. Nyligen har ett likartat fall inträffat inom ett annat industriföretag i samma kommun, Bruuns i Filipstad, där inte ens verkställande direktören var informerad i förväg, enligt uppgift. Här rör det sig ju dock inte om ett livsmedelsföretag, så det kan jag inte begära att industriministern skall kommentera i den här debatten. Men det franka åsidosättandet av arbetsrättsliga regler är en av de negativa sidorna av multibolagens inträngande i Sverige. När det gäller livsmedelsindustrin är dessutom beredskapsfrågan alldeles särskilt viktig, och det borde ju även industriministern med sin ideologiska förankring kunna medge. Att det ännu inte är något påfallande stort utländskt ägande inom just delbranschen bageriindustri kan ju inte skymma de farhågor som Wasabrödsaffären ger anledning till.
Herr talman! Raul Blächer säger att han befarar en ny våg av internationella förvärv inom svensk livsmedelsindustri. Jag tror inte man kan säga att det finns så många tecken på detta. Men jag vill samtidigt säga att seriösa utländska företag som går in på svensk marknad och som skaffar sig svenska dotterbolag genom förvärv av befintliga svenska företag är välkomna. Vi måste erkänna att de seriösa utlandsföretag som är verksamma på den svenska marknaden har tillfört svenskt näringsliv mycket positivt, inte bara i form av investeringar utan också i form av impulser till förnyelse, breddat produktregister etc. Jag är alltså i princip villig att förorda fler utländska etableringar i Sverige. Jag anser också att svenska företags etableringar utomlands har tillfört Sverige mycket positivt och framför allt gett svenska multinationella företag en ökad stabilitet och bättre marknadsposition än de skulle ha haft utan sina utländska dotterbolag. Genomgående kan man säga att utlandsetableringar, både svenska utomlands och utländska i Sverige, är något positivt i ett levande näringsliv. Sedan finns det naturligtvis icke-seriösa företag och företag som arbetar utifrån andra principer. De vill inte acceptera den miljö Sverige erbjuder för etableringar. De köper t.ex. svenska företag för att flytta teknologi utomlands etc. Och det är ju sådana företeelser som vi försöker begränsa eller ha en viss uppsikt över inom ramen för 1916 års lag. Motivet till att vi nu vill modernisera 1916 års lag när det gäller teknologiöverföring etc. är alltså att den har ett begränsat värde. De nämnda tendenserna får vi hålla ögonen på. Naturligtvis måste vi se till att vi har ett aktivt försvar i det svenska samhället — ett försvar för vår miljö och för våra principer som också gäller arbetsrättslagstiftning o. d. Där är jag beredd att hänvisa också till det arbete som pågår, både när det gäller modernisering av 1916 års lag och när det gäller det arbete som jag i mitt svar har angett och som pågår inom arbetsrättslagstiftningen. Men vi måste göra en klar distinktion mellan seriösa företag, som accepterar vår svenska miljö och som bidrar med någonting positivt, och företag som har annat uppsåt med sina förvärv av svenska företag. Såvitt jag kan bedöma i dag är det schweiziska förvärvet av Wasabröd AB ett seriöst förvärv. Jag hälsar det med tillfredsställelse, eftersom jag tror att det kan tillföra svenskt näringsliv ytterligare vitalitet. Därmed är det också någonting positivt för utvecklingen av svenskt näringsliv.

Herr talman! Jag skall inte ge migin i någon polemik mot industriministern om huruvida Sandoz AG är seriöst eller ej. Säkert kan inte någon av oss bedöma det. Det är väl bäst att avvakta därvidlag. Den åsidosatta informationsskyldigheten i den här affären är i och för sig ett illavarslande tecken. Med rätta känner de anställda oro inför framtiden. I går talade jag med livsmedelsarbetarnas facklige ordförande vid Wasabröd. Han har själv gått ut mycket försiktigt i sina kommentarer till det här. Han pekar t.o.m. på möjligheterna att få marknadsfördelar. Man avvaktar alltså från fackklubbarnas sida över huvud taget. Än så länge har man inte heller reagerat särskilt starkt på den åsidosatta informationen. Det finns dock i vår omvärld alltför många exempel på att företag har köpts upp och omsider lagts ned osv. Man stuvar om i olika länders produktionsliv på det här sättet. Det är glädjande att industriministern pekar på den beredskap vi bör ha inför åtgärder av detta slag. Men ändå är inte de Wasabrödsanställdas oro helt stillad. Vi vet ännu inte vad som kommer att hända med anledning av det här köpet. Det var väl i första hand därför som jag tog upp frågan. Det gäller ju ett län med stor arbetslöshet, en kommun som har haft många industrinedläggningar — icke minst genom fjärrstyrda övertaganden och nedläggningar. Filipstads kommun är därför i ett mycket känsligt läge. Industriministern och jag får väl många gånger under våren anledning att återkomma till frågan om industriutvecklingen i Värmland. Arbetslösheten ökar ju alltjämt. Vi kommer att få diskutera vad som skall göras när det gäller att bygga upp en alternativ industri eller att säkra en fortsättning av industriproduktionen i länet.

Herr talman! Tyra Johansson har frågat mig dels varför Svenska soldathemsförbundet tagits bort i 1982 års plan för rikskollekter, trots att svenska kyrkans centralråd har tillstyrkt kollekt till förbundet, dels varför beskedet lämnades så sent som i november. I kungörelsen angående kollekter föreskrivs att kollekt får tas upp ”till understödjande av svenska kyrkans mission, sjömansvård, diakoni, församlingsvård och övriga verksamheter, ävensom till annan verksamhet, som det kan anses angeläget för svenska kyrkan att stödja”. I fråga om rikskollekter är det regeringen som bestämmer kollektändamålen. Ansökningarna ges in till svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete, som skall överlämna dem till regeringen med eget yttrande senast den 30 september. Varje år kommer det in fler ansökningar om rikskollekter än som kan bifallas med hänsyn till det begränsade antal kollektdagar som står till buds, om det också skall finnas utrymme för stiftens och församlingarnas egna kollekter. Sedan centralrådet har berett ärendet, har regeringen att göra den slutliga prioritering mellan olika ändamål som är nödvändig. Vad beträffar 1982 års rikskollekter kan jag nämna att det totala antalet kollektdagar år 1982 är en dag mindre än under år 1981. Centralrådet avstyrkte för sin del elva av de inkomna ansökningarna. Centralrådets yttrande var inte enhälligt utan var försett med reservationer av fem ledamöter och ett särskilt yttrande av en sjätte. Det är inte självklart att ett kollektändamål som en gång har kommit med på rikskollektslistan kan tillgodoses varje år. Mot bakgrund av centralrådets uttalande om angelägenhetsgraden hos olika kollektändamål gjorde regeringen den prioritering som ledde till att Soldathemsförbundet under år 1982 inte bereddes plats på kollektlistan. Handlingarna från centralrådet i kollektärendet kom in till kommundepartementet den 30 september 1981. Efter sedvanlig beredning meddelade regeringen sitt beslut den 5 november. Under senare år har regeringsbeslutet om kollekterna regelmässigt meddelats under sista veckan i oktober eller första veckan i november.

Herr talman! Jag vill tacka, för jag har fått svar på min fråga. Men jag måste säga att svaret oroar mig väldigt mycket. Svenska soldathemsförbundet är en i verklig mening ekumenisk organisation. Jag vill citera ur vår ansökan, där vi säger: ”Soldathemsförbundet har omkring 35 soldathem, spridda över hela landet. Tillsammans med militärpastorerna svarar de för den andliga vården vid förbanden, som bl.a. berör 40 000 värnpliktiga varje år.” Man säger också att för många pojkar innebär soldathemmen den enda kontakt de får med kyrkans budskap under ungdomsåren. Jag vill gärna tillägga att jag själv anser att det är en mycket viktig social insats som dessa soldathem gör, bl.a. just som en lugn tillflykt vid den tid då pojkarna ligger inne. Soldathemsförbundet drivs helt och hållet av frivilliga krafter — det är en i verklig mening ideell organisation. Varje soldathem måste ju ha en föreståndare, som har en lön, även om den är låg. Centralstyrelsen driver en kursverksamhet för föreståndarna och andra anställda på soldathemmen — detta är ju tämligen specifika yrken, och man behöver träffas varje år. De pengar som kommer från försvarsdepartementet går direkt till soldathemsföreningarna lokalt, till deras byggnader osv. Den kollekt som förbundet centralt får går alltså i första hand till kursverksamhet, men också till besök av förbundssekreteraren och andra, som rycker ut när det behövs hjälp akut. Pengarna används också till ”brandkårsutryckning”, när det uppstår någon speciell svårighet, så att man behöver snabb ekonomisk hjälp ute i de lokala föreningarna. Alla soldathemsföreningar arbetar ju med mycket små marginaler. Svenska kyrkans centralråds protokoll är skrivet den 9-10 september. Beskedet från departementet är daterat den 5 november. Jag menar att det är speciellt viktigt att få besked om avslag, om man förut har fått kollekt. I september fick vi alltså protokollet från centralrådet där detta tillstyrkte.Då kunde man på goda grunder anta att budgeten kunde göras upp på basis härav. I november kom departementets besked, som alltså kullkastade planeringen. Jag undrar nu om kommunministern inte tycker att Svenska soldathemsförbundets verksamhet är av så stor betydelse att förbundet också i fortsättningen skall tillgodogöra sig rikskollekten. Varför togs vi inte med den här gången? Det hänvisas till reservationer. Jag undrar om dessa reservationer gällde just Soldathemsförbundet. Vi begärde en halv rikskollekt, och centralrådet föreslog en tredjedels rikskollekt, men vi fick ingenting alls. Tycker inte kommunministern att vår verksamhet är så viktig att den bör stödjas?

Herr talman! Självfallet vill jag intyga att Soldathemsförbundets verksamhet är av stor betydelse, och det är ju därför som man tidigare år har biträtt ansökningarna om rikskollekt. Att förbundet inte kom i fråga 1982 berodde ju på den prioritering som det ankommer på regeringen att göra vid varje särskilt tillfälle. Detta betyder ju inte att man i det här fallet tar ställning för längre tid än ett år i sänder. Sedan vill jag understryka, att om man läser förbundets bokslut, framgår det ju klart att förbundets verksamhet ingalunda strandar, om kollekten inte tillkommer. Bokslutet 1979/80 visar att man hade 300 000 kr. i intäkter, varav 98 000 kr. var rikskollekt och 120 000 kr. statsbidrag. Ränteinkomsterna uppgick till 41 000 kr. Förbundets bidrag till de lokala föreningarna uppgick till 88 200 kr. år 1978/79, men det här aktuella året uppgick anslaget till bara 22 200 kr. När det gäller det nu aktuella året finns det ju också kostnader av engångskaraktär. Herr talman! Jag vill med det sagda självfallet ge uttryck för att förbundets verksamhet kan bedrivas, trots att ansökan om rikskollekt avseende år 1982 inte kunde bifallas.
Herr talman! Jag vill påpeka att förbundets administration är mycket liten. Det finns centralt en förbundssekreterare och en kontorist som arbetar på deltid. Det är alltså inte fråga om någon administration som drar stora kostnader. Att jag själv sitter i centralstyrelsen beror på att försvarsdepartementet tillsätter en representant. Jag sitter alltså som regeringens representant och känner därför ett mycket stort ansvar. I varje fall tycker jag att det kunde ha tagits kontakt, eftersom vi tidigare har fått en del av kollekten. Nu fick vi avslag, vilket i hög grad försvårar budgetarbetet. Att lokalföreningarna inte får pengar direkt förklarade jag. Man gör nämligen i största möjliga utsträckning gemensamma satsningar. Det förekommer emellertid att speciell, akut hjälp ges när sådan behövs.
Herr talman! Det har ändå förutsatts att bidrag skulle utgå till lokalföreningarna, varför jag redovisade utvecklingen på det området. Därutöver vill jag säga att i de ansökningar som kommit in fanns många där det togs upp utomordentligt angelägna frågor; jag tänker på de kristna samfundens nykterhetsrörelse. Här gäller det en ekumenisk verksamhet, och med tanke på dagens alkoholoch narkotikamissbruk är det självfallet mycket viktigt att stödja också sådan verksamhet. Det är mot bakgrund av våra bedömningar när det gäller sådana saker som regeringens ställningstagande skall ses.
Herr talman! Detta har jag full respekt för, men jag vill då också påpeka vilken oerhörd betydelse soldathemmen har just i det hänseendet för dessa unga pojkar i en mycket viktig ålder.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av 2 kap. 24 § kommunallagen angående interpellationsrätten, så att hela den kommunala verksamheten kan ställas under debatt i kommunfullmäktige. Jag vill inledningsvis framhålla att möjligheten för ledamöterna i kommunfullmäktige att framställa interpellationer är av stor betydelse från kommunaldemokratisk synpunkt. Det är därför väsentligt att interpellationsområdet är så stort som möjligt, så att den offentliga debatten i fullmäktige främjas. Enligt de nuvarande reglerna i kommunallagen får en ledamot i kommunfullmäktige till ordföranden i styrelsen, annan nämnd eller beredning framställa interpellation i ämne som tillhör fullmäktiges handläggning. I Stockholms kommun får dock interpellation endast framställas till borgarråd. Genom 1977 års kommunallag förändrades i viss utsträckning interpellationsinstitutet. Det blev möjligt för kommunfullmäktige att ge ordföranden i styrelsen rätt att lämna interpellationer som ställts till honom vidare till andra ledamöter av styrelsen. Det blev också möjligt att överlämna interpellationer till styrelseledamöter i kommunala företag. Som jag nyss har sagt är interpellationsinstitutet begränsat till att avse ämnen som tillhör kommunfullmäktiges handläggning. Detta innebär att ämnet skall falla inom den allmänna kommunala kompetensen och inom ramen för de frågor som kan behandlas av fullmäktige. En interpellation får alltså inte avse allmänpolitiska frågor eller frågor som de specialreglerade nämnderna har att pröva enligt särskilda författningar utan att vara ansvariga för sina åtgärder inför fullmäktige. Utrymmet för interpellationer inom det specialreglerade området är alltså begränsat. Fullmäktiges finansoch instruktionsmakt ger emellertid även inom det specialreglerade området ett visst utrymme för interpellationsdebatter i frågor som rör den fortlöpande förvaltningen. Under senare år har en rad åtgärder vidtagits för att begränsa den statliga normgivningen gentemot kommunerna i syfte att stärka den kommunala självstyrelsen. Detta ställer samtidigt större krav på kommunerna att själva bevaka sin verksamhet. Jag anser att interpellationsinstitutet i det samman hanget är ett viktigt instrument för kommunfullmäktiges och medborgarnas insyn och kontroll över den kommunala verksamheten. Mot det starka kommunaldemokratiska intresset av ett vidsträckt interpellationsområde står emellertid inte bara intresset av att upprätthålla den i kommunallagen och specialförfattningarna föreskrivna avgränsningen mellan kommunfullmäktiges och nämndernas ansvarsområden. Av vikt är också — särskilt när det gäller avgöranden som innebär myndighetsutövning mot enskilda — att enskilda personers privata förhållanden inte på ett otillbörligt sätt blottas genom att nämndernas avgöranden diskuteras i fullmäktige. Det är enligt min mening självklart att den typen av begränsningar i interpellationsrätten måste finnas kvar. Kommunalföretagskommittén har enligt sina direktiv att göra en allmän översyn av de kommunala företagens rättsliga ställning. Kommittén skall överväga författningsändringar som kan leda till att de kommunaldemokratiska kraven tillgodoses bättre än f. n. när det gäller kommunala företag utan att företagsformen förlorar sin lämplighet från effektivitetssynpunkt. I det sammanhanget skall kommittén enligt direktiven särskilt pröva möjligheterna att utvidga interpellationsrätten i frågor som gäller kommunala företag. Enligt uppgift skall kommittén avlämna sitt betänkande under första halvåret 1982. Kommunaldemokratiska kommittén har i uppdrag att pröva olika frågor för att förstärka den kommunala demokratin. I utredningsuppdraget ingår bl.a. att undersöka om de beslutande organens arbetsformer kan förbättras. Frågan om interpellationsområdets omfattning ligger därmed inom ramen för kommitténs uppdrag. Kommittén beräknas komma med ett betänkande i februari månad i år. Enligt underhandsuppgifter som jag har fått kommer kommittén att föreslå att interpellationsområdet utvidgas, så att möjlighet öppnas för kommunfullmäktiges ledamöter att interpellera även i frågor som rör nämndernas förvaltning. Efter sedvanlig remissbehandling kommer båda utredningsförslagen att föreläggas riksdagen. Troligen kommer detta att ske under innevarande år. Jag vill också nämna att kommunalrättsutredningen för Stockholm i sitt betänkande Stockholms kommunala styrelse har föreslagit att kommunerna och landstingskommunerna skall ges frihet att själva bestämma adressatkretsen bland de förtroendevalda vid interpellationer. Remisstiden för detta betänkande gick ut den 4 januari i år. Proposition planeras bli lämnad till riksdagen under våren. Avslutningsvis vill jag alltså konstatera att den av Pär Granstedt efterlysta översynen av den kommunala interpellationsrätten pågår. Det är angeläget att hitta lösningar som gör det möjligt att ytterligare bredda interpellationsrätten. Jag anser därför att några ytterligare initiativ från min sida f. n. inte är påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min interpellation. Jag tycker att svaret avspeglar en positiv inställning till den fråga som jag har tagit upp. Jag vill säga att jag inte heller hade väntat mig något annat av kommunministern. Bakgrunden till frågeställningen är en praktisk erfarenhet som jag har gjort i kommunfullmäktige i min hemkommun. En ledamot ville ställa en interpellation till byggnadsnämndens ordförande angående praxis för beviljande av byggnadslov i glesbebyggelse. Då bedömde fullmäktiges presidium att denna fråga gällde det specialreglerade området och därmed inte föll under fullmäktiges handläggning. Följaktligen kunde interpellationen inte få ställas. Jag måste också erkänna när jag läser kommunallagen och kommentarerna till den att jag har mycket svårt att argumentera mot presidiet på den punkten. Om man följer lagens bokstav blir resultatet förmodligen det angivna. Formellt är ju ett byggnadslovsärende en lagtolkningsfråga och alltså egentligen inte en politisk angelägenhet. I själva verket är naturligtvis byggnadsnämndens praxis för beviljande av byggnadslov en viktig politisk fråga, som liksom andra politiska angelägenheter måste kunna få diskuteras i kommunfullmäktige. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att denna typ av frågor — och det kan också gälla andra frågor som har samma karaktär, t.ex. hälsovårdsnämnds handläggning av miljöärenden — kan diskuteras i kommunfullmäktige. Den praxis som nämnderna tillämpar har ett stort allmänt intresse. Man kan väl säga att det stadgande som nu finns i kommunallagen, i synnerhet om det tillämpas på det här restriktiva sättet, avspeglar ett vid det härlaget något föråldrat sätt att se på kommunerna. Det speglar mera den tid då kommunerna i väsentlig grad upplevdes som ett slags administrativa företrädare för statsmakten, i varje fall inom det specialreglerade området.

Ett vidgande av möjligheterna att genom interpellationer ta upp olika frågor till debatt i fullmäktige är ett viktigt led i arbetet att stimulera en bred kommunalpolitisk debatt. Nu hänvisar kommunministern i sitt svar till de utredningar som finns på detta område, bl.a. kommunalföretagskommittén och den kommunaldemokratiska kommittén. Inte minst det arbete som bedrivs inom den kommunaldemokratiska kommittén är av stort intresse för den frågeställning som jag här har tagit upp. Med anledning av vad som sägs i interpellationssvaret kan man ha förhoppningar om att denna utredning kommer med ett förslag som tillgodoser de önskemål som jag har framfört i interpellationen. Om så blir fallet, kan jag inte vara annat än nöjd. Vi har då tagit ett nytt viktigt steg mot en mer självständig politisk roll för våra kommuner, något som jag tycker är mycket bra. Jag skall med stort intresse ta del av det utredningsförslag som kommer och den fortsatta handläggningen. Jag får återkomma vid det laget, om det skulle behövas någon ytterligare åtgärd.
Herr talman! Jag vill bara understryka att den inriktning vi har att så långt det går ta bort den statliga normgivningen när det gäller kommunerna självfallet måste följas upp med ökade möjligheter för kommunfullmäktige och medborgarna till insyn i den kommunala verksamheten. Och jag har den mycket klara uppfattningen att interpellationsinstitutet här är ett viktigt inslag. På den punkten är således Pär Granstedt och jag ense. Jag vill bara erinra om att detta är två saker som måste ses i ett totalt perspektiv. Om man ökar kommunernas frihet gentemot staten, är det också nödvändigt att man ökar möjligheterna för fullmäktige och medborgarna till insyn i och diskussion om den kommunala verksamheten som sådan.
Herr talman! Jag sätter mycket stort värde på den markeringen från kommunministerns sida. Jag har också lagt märke till att interpellationsrätten i fullmäktige redan har utvidgats på vissa områden. Jag tänker framför allt på rätten att interpellera om ärenden som hanteras i kommunala bolag — en fråga som jag själv tog upp i riksdagen för många år sedan. Jag tycker att detta är en glädjande utveckling, och jag ser fram emot ett ytterligare utvidgat interpellationsinstitut i kommunerna och därmed ökade förutsättningar för en ännu livligare kommunal debatt. Jag förstår, inte minst efter denna diskussion, att kommunministern kommer att göra vad som på honom ankommer för att en sådan här utveckling skall bli möjlig. Det är jag glad för.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt har till mig ställt följande frågor. 2. Anser budgetministern att ett förfarande, som närmare beskrivits i interpellationen, med en kooperativ ekonomisk förening i syfte att erhålla skattemässiga förmåner bör tillåtas av skattelagstiftningen? 3. Anser budgetministern att lagen mot skatteflykt i dess nuvarande utformning uppfyller lagstiftningens syfte? Jag vill inledningsvis nämna att berörda statsråd inom regeringen noga följer utvecklingen på skatteområdet och då inte minst olika förfaranden som utnyttjas för att uppnå inte avsedda skatteförmåner. Åtskilliga förslag har också lagts fram och genomförts för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. Detta arbete är inte på något sätt avslutat. Redan i vår kommer regeringen att föreslå ytterligare åtgärder. Flera utredningar arbetar också med förslag som kan bli aktuella i ett något längre perspektiv. Jag vill emellertid i detta sammanhang peka på vissa av de svårigheter som är förenade med kampen mot skatteundandragandet. Det går inte att tillskapa någon enstaka bestämmelse som kan fånga in allt man inte vill acceptera. Verkligheten är så komplicerad att den utesluter patentlösningar. Tvärtom är det så, att man måste vidta många olika åtgärder för att uppnå de avsedda effekterna. Det flesta åtgärderna ger sedda var för sig endast mindre bidrag till kampen mot skattefusk och skatteflykt. I allmänhet tar det också flera år efter ikraftträdandet av en ny lag, innan konkreta resultat kan avläsas. i Föroch nackdelar med olika tänkbara åtgärder måste också noga bedömas. Det är ett självklart önskemål att skattekontrollen skall fungera effektivt. Mot detta måste dock vägas både de enskilda skattebetalarnas önskemål om en rimlig omfattning på vad de skall vara skyldiga att uppge för . myndigheterna och angelägenheten av att undvika regler som i sig skapar ökad byråkrati med därav följande olägenheter. Kraven på rättssäkerhet får inte heller bagatelliseras. Vad sedan gäller de särskilda frågor som Kjell-Olof Feldt riktat till mig vill jag nämna följande. Frågan om räntefria eller lågförräntade lån till anställda har tagits upp i departementspromemorian Reformerad inkomstbeskattning. De ändringar i fråga om underskottsavdragen som föreslås i den promemorian påkallar enligt min mening även ändrade regler för beskattningen av nyssnämnda ränteförmåner. Jag avser också att lägga fram förslag om detta i den proposition som skall föreläggas riksdagen nu i vår. Den andra frågan som ställts avser ett i massmedia uppmärksammat fall, där en form av kooperativ ekonomisk förening bildats och där medlemmarna avses tillgodogöra sig ett på visst sätt uppkommet överskott i föreningens verksamhet i form av återbäring. Det har gjorts gällande att denna återbäring skulle vara skattefri, trots att den i väsentlig del motsvaras av ränteinbetalningar från medlemmarnas sida, för vilka dessa antas åtnjuta avdragsrätt. Frågan gäller om ett sådant förfarande bör tillåtas av skattelagstiftningen. Allmänt vill jag som min mening uttala att det inte finns någon anledning att ändra nuvarande skatteregler för återbäring i konsumentkooperativa ekonomiska föreningar av typ Konsum. Här finns det goda skäl för att återbäringen skall vara avdragsgill för föreningen och skattefri för mottagaren. I det aktuella fallet rör det sig emellertid, såvitt kan bedömas från tillgängliga uppgifter, om en konstruktion som på väsentliga punkter avviker från den som representeras av Konsum. Påståendet att dagens regler därigenom skulle kunna missbrukas för att uppnå stora skatteförmåner vilar emellertid på helt oprövade antaganden. Saken har över huvud taget inte, såvitt mig är bekant, prövats i någon enda taxering och än mindre finns något prejudicerande avgörande. För dagen finns alltså ingenting som tyder på att förfaringssättet skulle godtas i skattehänseende. Jag har också erfarit att riksskatteverket nyligen uttalat att avdrag inte bör medges för de belopp som benämnts räntor, eftersom det inte kan anses föreligga något verkligt skuldförhållande mellan medlemmen och föreningen. Vad slutligen beträffar lagstiftningen mot skatteflykt vill jag säga att Kjell-Olof Feldts fråga är för tidigt väckt. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1981. De har alltså ännu inte hunnit prövas vid någon taxering. Det förhållandevis ringa antal fall där förhandsbesked har lämnats av riksskatteverkets nämnd för rättsärenden kan enligt mitt förmenande inte läggas till grund för någon bedömning av lagstiftningens effektivitet. Man får också komma ihåg att ett av syftena med de nya reglerna var att uppnå en allmänpreventiv effekt, dvs. att avhålla skattskyldiga från mer dubiösa transaktioner. Inte ens om skatteflyktslagen skulle komma att utnyttjas mycket sparsamt under de närmaste åren kan man av detta dra slutsatsen att den inte fyller någon funktion. Enligt vad jag erfarit är det f. ö. inte korrekt att nämnden i samtliga prövade fall förklarat att lagen inte skulle vara tillämplig. Slutligen vill jag erinra om att man redan från början beslutat att de nya reglernas effekter i skilda hänseenden skall utvärderas av justitiekanslern. Denne skall senast den 1 mars 1985 till regeringen avge en rapport om detta. Först därefter kan man enligt min åsikt mer bestämt uttala sig om lagstiftningens betydelse.

Fru talman! Jag vill tacka ekonomioch budgetministern för svaret. Jag tror att det finns anledning att jämföra den inställning till skatteflyktsproblemet som redovisas i det här interpellationssvaret med tidigare attityder och värderingar från de borgerliga partiernas sida. Under många år hävdade man nämligen att den enda lösningen på problemet med skatteflykt och även skattefusk var ett lägre skattetryck, framför allt en sänkning av marginalskatten. Längst gick naturligtvis moderaterna, som mer än antydde att skatteundandragande var en närmast naturlig reaktion från de skattskyldigas sida inför det man kallade en konfiskatorisk beskattning. Men också bland folkpartister och centerpartister talades det åtskilligt mer om behovet av sänkta skatter än om behovet av direkta ingripanden mot skatteflykt och skattebrott. Den här inställningen dominerade också den första torgerliga regeringen efter 1976 års val. Visserligen sänkte man ingalunda skattetrycket, tvärtom. Men man fortsatte med talet om skattesänkningens nödvändighet, och några initiativ av betydelse mot skatteflykt och skattebrott togs, inte trots att allt pekade på en snabb tillväxt av bådadera i den ekonomiska krisens Sverige. Socialdemokratiska förslag om lagstiftning på detta område röstades regelbundet ner av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Ett flagrant exempel var just lagstiftningen om en generalklausul för att hindra skatteflykt. Trots att det 1976 förelåg ett färdigutrett förslag om en skatteflyktslag tog det tre år och en regeringskris, innan folkpartiregeringen 1979 kunde lägga fram en lagrådsremiss i ärendet. Trepartiregeringen nr 2 fortsatte att demonstrera sin likgiltighet inför skatteflykt och skattebrott. Så sent som våren 1981 avslogs på nytt en rad socialdemokratiska förslag till åtgärder från samhällets sida. Det enda som åstadkoms, uppenbarligen efter stora strider inom trepartiregeringen, var ett förslag till en provisorisk lag mot skatteflykt med en enligt vår mening starkt urvattnad generalklausul. Men sedan maj i fjol har det otvivelaktigt hänt någonting. Ekonomioch budgetministern har sålunda rätt när han säger att flera åtgärder mot skatteflykt och skatteundandragande har vidtagits. Ytterligare förslag är att vänta, och flera viktiga utredningsuppdrag har delats ut. I själva verket är center-folkparti-regeringen i full färd med att genomföra betydande delar av de reformer och förändringar på det här området som aktualiserats av socialdemokraterna under gångna år, men som trepartiregeringen konsekvent avvisade. Värst att notera är också att det i Rolf Wirténs svar inte finns den minsta arkeologiska rest av den tidigare huvudlinjen, dvs. att skatteflykt kan bekämpas i princip bara med sänkta skatter. Det finns ett gammalt uttryck som talar om metamorfoser, dvs. totala omvandlingar. Ytligt sett verkar det vara en sådan som folkpartiet och centerpartiet har genomgått under det senaste halvåret. Eller också är det som nu hänt bara ett resultat av att moderata samlingspartiet inte längre ingår i regeringen och alltså har släppt sitt järngrepp om sina två mindre bröder, åtminstone i den här frågan. Det kunde vara intressant att höra Rolf Wirténs version av den här utvecklingen. Det är inte utan intresse vilken tolkning som är den riktiga. För om det är så att folkpartiet, och eventuellt också centern, i fyra och ett halvt års tid velat ingripa mot skatteflykten men böjt sig för moderaternas motstånd, säger det en hel del om maktförhållandena i borgerliga koalitionsregeringar och ger ytterligare ett skäl för hur viktigt det är att bekämpa högerkrafterna i svensk politik. Möjligen säger det också något om vad som skulle hända, om moderaterna på nytt kom i regeringsställning. Hur glada skall då de hederliga skattebetalarna vara över den aktivitet som center-folkparti-regeringen nu visar? Ja, det beror naturligtvis på effektiviteten och uthålligheten i statsmakternas insatser mot skatteflykt, skatteundandragande och skattebrott. Min interpellation hade som ett av sina huvudsyften att utröna hur det är ställt i det avseendet inom den nu sittande regeringen. Rolf Wirtén gör i sitt svar på interpellationen några principiella reflexioner, som jag i flera avseenden kan instämma i. Det gäller framför allt insikten om att det är många olika åtgärder som krävs för att komma till rätta med skattefusk och skatteflykt. Det gäller också det självklara konstaterandet att åtgärdernas föroch nackdelar också på det här området måste avvägas mot varandra. Men jag är inte säker på att vi i det avseendet har samma uppfattning. Rolf Wirtén ställer mot varandra det han kallar önskemålet om en effektiv skattekontroll och kravet på rättssäkerhet. Med all respekt för budgetdepartementets jurister vill jag hävda att man har missförstått innebörden av begreppet rättssäkerhet i det här fallet. På skatteområdet måste rättssäkerhet betyda för det första att skatt betalas enligt gällande lagar och regler och för det andra att reglerna tillämpas på samma sätt för alla skattebetalare. Hur en effektiv skattekontroll skulle stå i motsats till rättssäkerhet får allt budgetministern visa, innan jag tror honom. Snarare är det så att en effektiv kontroll av att skattelagarna följs är en oundgänglig förutsättning för att rättssäkerhet skall kunna uppnås. De konkreta frågorna i interpellationen gällde tre fall, där regeringens nyväckta intresse för åtgärder mot skatteflykt sätts på prov. Svar på en av frågorna har lämnats av riksskatteverket. Denna myndighet har bara för några dagar sedan uttalat att de s.k. räntorna i den s.k. kooperativa inköpsföreningen inte bör leda till någon avdragsrätt för medlemmarna. Något annat svar hade varit närmast sensationellt. Ett så pass flagrant fall av missbruk av skattelagarna kunde helt enkelt inte få passera. Det enda anmärkningsvärda är väl att riksskatteverket behövde ha flera månader på sig för att nå fram till den här slutsatsen och att tankeprocessen kunde föras till ett lyckligt slut precis dagarna innan budgetministern skulle besvara min interpellation här i riksdagen. Men det är väl sådant, fru talman, som brukar kallas märkliga sammanträffanden och möjligen också lagstiftning via interpellationer. På min fråga om skatteförhållandena för räntefria eller lågförräntade lån till anställda ger budgetministern det välkomna beskedet att förslag om ändrade beskattningsregler skall komma i den stora skattepropositionen senare i vår. Jag utgår då från att detta skall innebära att ränteförmånerna på den typen av lån behandlas som löneförmåner enligt det förslag som brottsförebyggande rådet, BRÅ, lade fram för nästan två år sedan. Skillnaden mellan lånens ränta och rimlig marknadsränta skall alltså tas upp som skattepliktig inkomst av den anställde, dvs. av låntagaren. Det aktualiserar i så fall en viktig fråga som jag måste ställa till budgetministern: Kommer den här skatteplikten att gälla också lån som redan har tagits upp av de anställda? Om det är fallet, kan då det långa dröjsmålet med att ge besked om rättsläget försvaras? Budgetministern måste vara medveten om att systemet med räntefria eller lågförräntade lån till anställda har expanderat snabbt under det senaste året. Detta gäller inte bara volymmässigt, utan lånen har även getts till helt andra kategorier anställda än de som tidigare fick sådana lån som en del av sina löneförmåner. Det jag tänker på är de s.k. företagsanknutna aktiefonderna. De dök upp under 1981 som ett resultat av de nya skattesubventionerna för aktieköp via sådana fonder. Ett antal storföretag har bedrivit intensiva kampanjer för att få de anställda att gå in i de företagsanknutna fonderna med räntefria lån för att finansiera aktieköpen som ett väsentligt lockbete. Rimligen måste dessa anställda uppleva arbetsgivarnas generösa låneerbjudanden som något illusoriska, om det visar sig att ränteförmånerna leder till ökad skatt. Jag måste fråga Rolf Wirtén varför han inte kunnat ta litet mindre tid på sig för att komma fram till att BRÅ hade välgrundade skäl för den uppfattning man redovisade redan 1980. På min fråga om lagen mot skatteflykt i sin nuvarande utformning uppfyller lagstiftningens syfte svarar budgetministern att han inte vet. Det förhållandet att lagen efter ett år inte visar sig kunna tillämpas kan enligt budgetministern inte läggas till grund för någon bedömning av lagens effektivitet. Inte ens om lagen aldrig tillämpas kan man enligt Rolf Wirtén dra någon sådan slutsats, eftersom ett av syftena var att uppnå en allmänpreventiv effekt. Jag kan inte finna att de här ståndpunkterna är tillfredsställande besked i den fråga jag tog upp i interpellationen. Problemet gäller ju om generalklausulen i sin borgerliga version är så snävt konstruerad att det bara är undantagsvis som en skatteflyktsoperation kan falla inom lagens tillämpningsområde. I sin nuvarande form kräver lagen att ett visst förfarande för att kunna anses vara skatteflykt både måste kringgå en bestämd skattebestämmelse och framstå som en omväg i förhållande till något annat förfarande. I facktidsskriften Skattenytt nr 3 år 1981 har två sakkunniga på det här området gjort den bedömningen att den här snäva generalklausulen ger starkt begränsade möjligheter att ingripa även mot uppenbara fall av skatteflykt. Generaldirektören Sten Walberg kallar generalklausulen urvattnad med ett betydligt mer inskränkt tillämpningsområde än de ursprungliga förslagen. Samtidigt har den borgerliga regeringens ändringar skapat nya svårlösta problem, enligt Walberg. Docenten Sture Bergström sammanfattar sin kritik så här: ”Lagen mot skatteflykt tycks bli problematisk att tillämpa och det är troligt att en del stötande skatteflyktstransaktioner faller utanför lagens tillämpningsområde.” Fru talman! Jag förstår inte hur budgetministern kan bortse från den här kritiken. Om det är så att direkt stötande skatteflyktsoperationer inte kan förhindras genom generalklausulen mot skatteflykt, måste man fråga sig om inte lagen är meningslös. Man kant.o.m. ifrågasätta om lagen inte är skadlig eller farlig, eftersom den indirekt legitimerar vissa skatteflyktsoperationer genom att det framgår att dessa inte omfattas av lagen. Då tycker jag att man inte alls kan göra som Rolf Wirtén och försöka fly från problemet genom att hänvisa till helt obestyrkta antaganden om att lagen har en allmänpreventiv verkan. Fru talman! Helt oberoende av om skatteflyktslagen är tillräcklig för sina syften eller inte — och vi anser alltså att den är klart otillräcklig — är det en annan fråga som förtjänar att övervägas i det fortsatta arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande. Jag tror att Rolf Wirtén och jag kan bli ense om att betydande resurser, både ekonomiska och intellektuella, utnyttjas för att hitta nya vägar att undgå skattelagstiftningens bestämmelser och bakomliggande syften. Vi borde också kunna bli ense om att samhället hela tiden är minst ett steg efter i den här verksamheten. Vi kommer ofta för sent eller i varje fall så pass sent att stor skada har hunnit åstadkommas både ekonomiskt för samhället och på den allmänna skattemoralen. Delvis torde det bero på att de samhällsresurser som kan mobiliseras mot skattesmitarna trots allt är förhållandevis små. Men det kan också bero på att de former vi arbetar i inte är tillräckligt smidiga och framför allt inte tillräckligt snabbt ger resultat. Jag tycker att det illustreras inte minst av de olika fall som diskuteras i interpellationen. Utan att förringa de insatser som görs exempelvis av riksskatteverket och brottsförebyggande rådet vill jag säga att det vore värt att pröva tanken på en särskild instans som på eget initiativ kunde ta upp nya typer av s.k. skatteplanering och skattedispositioner, avgöra deras förenlighet med gällande lag eller aktualisera ny lagstiftning. Det skulle inte vara fråga om rättsliga avgöranden i enskilda fall. Inte Nr 61 heller skulle det här slaget av initiativ förutsätta anmälningar etc. från enskilda skattskyldiga. Vad som behövs är det militärerna kallar ett ”early warning system”, ett system som mycket tidigt kan sända ut varningssignaler både till statsmakterna och till de skattskyldiga. Vi måste inse att vad vi har att göra med i många fall är en organiserad brottslighet eller åtminstone ett organiserat myglande med riksdagens och regeringens lagstiftning. Och då krävs det en effektiv motorganisation, om våra utfästelser om kamp mot skattebrott och skatteflykt skall kunna tas på allvar.
Fru talman! Kjell-Olof Feldt försöker göra en beskrivning av hur regeringarna sedan 1976 har agerat i den här frågan, och det är en mycket subjektiv sådan beskrivning, må jag säga — det skulle ha varit först i maj 1981 som något hände i fråga om bekämpningen av skatteflykt och skattefusk. Jag tänker inte nu, fru talman, göra någon genomgång av de många förslag som har lagts fram för att få effektivitet i skatteindrivningen och undvika möjligheter till skattefusk i olika hänseenden. Det har skett flera gånger här i kammaren, enligt många protokoll. Det tjänar inte så mycket till att gå igenom den oerhört långa katalog som i och för sig går att redovisa. Låt mig ändå få säga att under den tid som jag har haft ansvaret för budgetdepartementet har jag sett det som en huvudfråga att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten och bekämpa skatteflykt i olika avseenden. Jag känner inte alls att Kjell-Olof Feldts beskyllning träffar rätt. Man kunde fråga sig varför det blivit så stor aktivitet i den här frågan efter 1976. Om vi skulle titta efter hur det såg ut före 1976 kunde vi konstatera att det faktiskt, Kjell-Olof Feldt, inte var mycket som hände då på det här området, utan det mesta har faktiskt hänt därefter. Sedan kan vi vara överens om att vi bör fortsätta den här kampen, och vi bör göra det med gemensamma krafter — det har jag ingenting emot heller. Jag tror att det här är en sådan fråga som kräver samförstånd och konstruktivitet från olika håll. Jag noterar att Kjell-Olof Feldt emellertid försöker tolka in någon ny attityd från min och regeringens sida — att vi inte längre skulle hävda att ett högt skattetryck och orimliga marginalskatter är en pådrivande faktor för dem som har intresse av att komma undan skatteinbetalningar. På den punkten, Kjell-Olof Feldt, har jag samma uppfattning nu som tidigare, att det är problem just på det här området med mycket höga marginalskatter. Därför har vi hälsat med stor tillfredsställelse att vi tillsammans med socialdemokraterna nu har kunnat åstadkomma en rejäl marginalskattesänkning. Det kommer inte att förändra situationen i ett slag — det sade jag i interpellationssvaret, och vi var överens om att detta inte är en patentmedicin som löser problemen, utan att det är många åtgärder som kan förbättra 11 situationen. Men att marginalskatterna har varit en motor för alla dem som har försökt att komma undan skatteinbetalningarna, det tror jag bara är dumt att försöka prata bort. Det förhåller sig naturligtvis så att om man genom någon fiffig åtgärd kan få behålla 100 kr. av den senast intjänade pengenistället för bara 15 eller 20, som det kan vara fråga om ifall man har en hög marginalskatt, säger det sig självt att intresset för denna åtgärd finns. Det är tråkigt i och för sig, men vi skall inte prata bort att ett högt skattetryck är en viktig motor för de många människor som vill komma undan skatteinbetalningarna. Jag understryker alltså att jag har samma attityd i dag som tidigare. Det gäller att på olika vägar komma till rätta med skatteflykten. Den inställningen kommer jag att behålla, och jag kommer att fortsätta att arbeta på samma intensiva sätt som hittills på det här området. Så vill jag gå över till de frågor som Kjell-Olof Feldt har ställt. Jag finner att Kjell-Olof Feldt egentligen inte har så många invändningar mot frågorna 1 och 2. Han vill ha ytterligare preciseringar av hur vi skall arbeta fram förslaget om en ändring av de räntebefrielser och nedsatta räntor som kan förekomma vid långivning till olika sparformer. På den punkten, fru talman, kommer jag naturligtvis tillbaka. Jag tror inte det är någon idé att föra en detaljdiskussion på den punkten för dagen. Kjell-Olof Feldt kommer under våren att få möjlighet att ta upp den diskussionen med regeringsdokumentet på bordet. Får jag bara när det gäller de här tre frågorna dröja något vid den om generalklausulen. Här gjorde Kjell-Olof Feldt gällande att vi skulle ha lagt fram ett sämre förslag än vad socialdemokraterna ville. Han åberopade ett par fria tyckare — jag tänker på Sten Walberg, som inte uppträtt som företrädare för bankinspektionen, utan som mera yttrat sig om vad han själv ansett om den här frågan. Det må vara honom obetaget att tycka som han gjorde enligt det citat Kjell-Olof Feldt läste upp. Det väsentliga är att vi har fått en lag mot skatteflykt i funktion. Jag vidhåller att detta i sig är en viktig händelse. Att det finns en allmänpreventiv åtgärd som hindrar många människor från att göra transaktioner som de annars kanske skulle frestas att göra. Nu vet de att det kan bli en prövning enligt lagen, och de aktar sig då för att göra försök till skatteflykt, som tidigare var möjligt. Som jag sade i interpellationssvaret får vi vänta några år med utvärderingen av om detta varit ett effektivt vapen. Vi har dessutom direkt beställt en utvärdering av justitiekanslern, och då får Kjell-Olof Feldt något avvakta vad den visar. Det hade f. ö., fru talman, om det känns så angeläget för Kjell-Olof Feldt, varit rimligt att socialdemokraterna under den långa tid som de hade regeringsansvaret själva hade lagt fram ett lagförslag mot skatteflykt eller en generalklausul före 1976 års val. Då var det inte samma hets. Men nu vill man vara kritisk i efterhand. Vi har fått lagstiftningen, låt oss vänta och se hur den fungerar. Sedan får vi göra en utvärdering av om den är bra eller ej.
Fru talman! Rolf Wirtén säger att han inte vill göra någon genomgång av reformverksamheten på det här området före 1981. Det tror jag är klokt av honom; inte för att det skulle uppta för lång tid i kammaren utan därför att han skulle ha så pass obetydliga ting att redovisa. Om det hände så mycket på de fyra åren är det också litet underligt att det f. n. framför allt är tidigare nedrustade socialdemokratiska förslag som regeringen håller på att genomföra. Justitieministern Petri blev intervjuad, när departementet hade ett ovanligt utbrott i form av propositioner och utredningsdirektiv. Han medgav att det nu var en helt annan fart på arbetet i justitiedepartementet. Det hade hänt någonting, sade han i denna intervju, dock utan att ange orsakerna därtill. Det var orsakerna jag ville veta. Det är alldeles uppenbart att det har skett en omsvängning i det här avseendet, och det välkomnar vi. Vi tycker att det är bra, men det är av intresse för mig och andra att få veta hur regeringspartierna i grunden ser på dessa frågor. Jag blev inte så mycket klokare av det som Rolf Wirtén sade, att han personligen haft de här åsikterna sedan han tillträdde sitt nuvarande jobb 1980.

Det är ingen tillfällighet att skatteflyktslagen, som vi hade framme i ett färdigt förslag år 1976 men inte hann lägga fram förrän valet kom emellan och skapade en borgerlig majoritet här i riksdagen, då inte vann borgerligt gehör. Huvudinvändningen mot skatteflyktslagen var redan 1975/76 att den hade en alldeles orimlig konstruktion, som i stort sett skulle skaka det svenska rättssamhället i sina grundvalar. Det var därför jag tog upp diskussionen om vad rättssäkerhet egentligen är på det här området, en fråga som budgetministern gick förbi i sin replik. Enligt vår uppfattning skall man inte konstruera en sådan klar motsatsställning mellan en effektiv skattekontroll och rättssäkerhet som budgetministern gjorde. Det tror jag är farligt, därför att de flesta nog upplever rättssäkerheten på det här området bestå i att man faktiskt betalar skatt enligt de lagar som gäller. Att man sedan alltid i all rättstillämpning får ta hänsyn till den personliga integriteten och allas likhet inför lagen är självklart, men motsatsställningen mellan skattekontroll och rättssäkerhet tror jag är en felkonstruktion — om den nu har uppstått i det borgerliga kansliet. När det gäller de lågförräntade eller nollförräntade lånen till de anställda var det faktiskt inte för att tillfredsställa min egen nyfikenhet som jag ställde ytterligare ett par frågor till Rolf Wirtén. Läs tidningarna i dessa dagar, budgetministern! Där framgår det att en ny stor kampanj nu har startat för det s.k. aktiesparandet. Där bör man verkligen sätta sparande inom citationstecken. Denna kampanj kommer också att pågå ute i företagen. Man kommer på nytt att upprepa låneerbjudanden till de anställda mot låg eller ingen ränta alls, samtidigt som budgetministern här i kammaren säger att det kommer en lagstiftning på området som ändrar rättsreglerna. Jag tycker att det hade varit på sin plats att ge ett besked till både företagen och deras anställda om att de bör vara litet försiktiga här, därför att det kommer en proposition som gör att innebörden av de avtal som de nu tecknar kan förändras. Om det är så att innebörden inte kommer att förändras, bör det beskedet också ges just nu i januari månad när den här kampanjen är i gång. Att jag får möjlighet att diskutera frågan senare med budgetministern har inte ett dugg med saken att göra. Här gäller det faktiskt något litet rättssäkerheten i sammanhanget, nämligen att allmänheten när man nu är på väg in i nykonstruktioner och nya fonder — det är i varje fall från arbetsgivarsidan en mycket omtyckt metod att skaffa sig aktiekapital — skall ha klart för sig vilka förutsättningar som gäller skattemässigt. Sedan undrar jag om generaldirektören Walberg och docenten Bergström skulle uppskatta att bli utnämnda till ”fria tyckare”. Jag tror inte att budgetministern har läst de båda uppsatserna. Det är faktiskt inte fråga om något tyckande i den stil som Rolf Wirtén och jag kan syssla med, utan vad de fört fram är rätt väl underbyggt genom studier av både rättsfall och annat. För att ta ett av flera ganska uppenbara fall kan jag nämna ett exempel, där en far köper in en fastighet för stora pengar och sedan säljer den med förlust till sina barn för att få, som det heter, en balanserad realisationsvinst. Detta skulle de flesta beteckna som skatteflykt, men det fallet täcks inte av generalklausulen. Detsamma gäller förskottsräntorna, som Rolf Wirtén var tvungen att ingripa mot. Rikskatteverket konstaterar att generalklausulen inte heller när det gäller ett så uppenbart fall av skatteflykt är tillämplig.
Fru talman! När det gäller förskottsräntorna ingrep ju regeringen, som Kjell-Olof Feldt avslutningsvis framhöll i sin replik. Det finns naturligtvis klart definierade områden, där man måste ändra lagen i avsikt att undvika långa kedjor av transaktioner, som inte stämmer överens med skattelagstiftningens anda och där man kan pröva skattesystemets generalklausul. När det gäller sådana fall måste man naturligtvis ingripa med en lagändring, och det har vi inte tvekat att göra i det exempel som Kjell-Olof Feldt nämnde. Låt mig, fru talman, vidare ta upp frågan om rättssäkerheten. Jag tror inte att min och Kjell-Olof Feldts uppfattning ligger så långt ifrån varandra, i varje fall inte att döma av den uttolkning som Kjell-Olof Feldt gjorde i sitt senaste inlägg. Jag har naturligtvis ingen annan uppfattning än att vi skall få in de skatter som regering och riksdag i enlighet med lagstiftningen avser att ta ut och att man i det avseendet skall försöka utöva en kontroll som håller till 100 90. I det avseendet skiljer sig min uppfattning alltså inte ett dyft från Kjell-Olof Feldts. Skulle det finnas möjligheter för människor att kringgå lagarna utan att någon brydde sig om det, skulle vi inte ha ett rättssamhälle. Vi är på den punkten överens. Men när jag talar om att man ur rättssäkerhetssynpunkt inte skall gå för abrupt till väga i skattelagstiftningen gäller det mera frågan om att man inte skall ha en retroaktiv lagstiftning, vilket vi nu också har blivit överens om. Det finns en regel som direkt säger att man inte får ha sådan lagstiftning. När lagen stiftas gäller den alltså från den tidpunkt då det för skattebetalarna blivit känt att den skall gälla. Ett annat krav som bör ställas på skattelagstiftningen är att den skall ge så klara besked till skattebetalarna att de inte behöver tveka så mycket om vilken regel som gäller. En av de punkter som gjorde lagen om skatteflykt så svår att utforma var också att den inte är så exakt i sin formulering som man kanske skulle önska. Det var ju på den punkten som striden stod. Det fanns bl.a. en rad remissinstanser som var tvekande inför lagförslaget. Att det finns viktiga rättssäkerhetsaspekter på den lag det gäller tror jag alltså inte att Kjell-Olof Feldt vill ifrågasätta. Men vårt påstående på den punkten innebär inte att vi har den inställningen att man skall göra det lätt för medborgarna att komma ifrån skatter som statsmakterna har bestämt sig för att driva in. Därför har vi också förstärkt även kontrollsidan med personal och dataresurser. Vi har försökt att förbättra lagstiftningen i ett trettiotal fall under senare år för att få till stånd en bättre tingens ordning på skatteområdet. Låt mig alltså, fru talman, än en gång slå fast att det visst har förekommit aktivitet på detta område under senare tid.
Fru talman! Allting är ju relativt, och när Rolf Wirtén envisas med att det har varit en så enastående aktivitet under hela den borgerliga regeringstiden på detta område är det fråga om en aktivitet som är fullt jämförbar med vad som förekommit på andra områden när det gällt att förbättra situationen i vårt samhälle. Det kan ändå vara viktigt att försöka konstatera om vi är ense om att mycket av det som har kommit att kallas skatteflykt — om vi håller oss till det — är resultatet av en ganska organiserad verksamhet. Det är inte den enskilde skattebetalaren som vid köksbordet får någon glimrande idé om hur han skall kunna kringgå skattelagarna, utan det är fråga om personer som yrkesmässigt sysslar med sådan verksamhet och som har egen ekonomisk vinning av att skatteflykt pågår. Förskottsräntorna var ett exempel på det. Man satte i system skatteflyktsoperationer som både den skattskyldige och den som skötte dessa affärer skulle tjäna pengar på. Den inköpsförening som riksskatteverket nu, hoppas jag, har stoppat är ett annat exempel på detta. Dessa förhållanden försätter både lagstiftningen och lagstiftningens tillämpningi ett något annat läge. De människor som arbetar med detta har — det kan vi vara säkra på — en betydande framförhållning. De har som sagt stora resurser, både ekonomiskt och intellektuellt — vi skall inte underskatta de begåvningar som attraheras till det här området. Jag vill inte påstå att vi har några enkla och självklara lösningar av de här problemen. Men jag tycker att det genomgående draget är att samhällets åtgärder är för sena, för långsamma och ibland helt ineffektiva. Tanken med lagen om skatteflykt, som tillkom efter ett utredningsarbete som inleddes 1973 och var färdigt 1975, var att den skulle ge samhället och samhällsinstanserna en möjlighet att snabba upp processen och komma en liten bit före. Man skulle kunna ingripa innan en viss typ av skatteflykt eller skatteundandragande nått en sådan omfattning att skadeverkningar redan hade uppstått. Rolf Wirtén må ha haft all god vilja när det gällde utformningen av skatteflyktslagen, men det är uppenbart att de kompromisser med moderata samlingspartiet som var nödvändiga för att få igenom en proposition till riksdagen tog bort en stor del av möjligheterna. Genom att man gjorde ett försök till en legal definition av vad som är skatteflykt är det flera rekvisit, som det heter på lagspråk — dvs. villkor som måste vara uppfyllda —, som enligt den sakkunskap jag åberopade i de allra flesta fall inte kommer att vara uppfyllda. Det tyder också praxis hittills på. Då är vi tillbaka igen där vi började: vid den långsamma process som skatteadministrationen tvingas föra. Därmed kan skattesmitarna hela tiden ligga flera steg före. Det må vara bra att justitiekanslern skall utvärdera lagstiftningen. Han skall se över om den inneburit något hot mot rättssäkerheten. Jag förstår nu situationen: Man har givit moderaterna ett löfte, kompromissen är gjord, skatteflyktslagen kan icke ändras, även om den visar sig vara ett fiasko. Det är bara att beklaga. Då får vi se till att vi efter ett regeringsskifte, som jag hoppas snart skall komma, kan införa en lagstiftning som uppfyller de syften som fanns i de ursprungliga utredningarna och som — jag vill göra budgetministern uppmärksam på det — den borgerliga utskottsmajoriteten hävdar är uppfyllda, även med den utformning lagen fick efter kompromissen med moderaterna! Syftet med lagstiftningen är alltså i grunden att motarbeta ett organiserat mygel med skattelagarna. Det är sällan små enskilda skattebetalare har anledning att känna sig oroade av att samhället ingriper mot den typen av verksamhet.